Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig vilka bestämmelser som gäller för jordfästning i samband med kremation i fråga om de olika momentens inbördes ordning, och vilken bestämmelse som kan utgöra grund för en tjänsteförrättares vägran att förrätta jordfästning. Några egentliga lagbestämmelser i denna fråga finns inte. Hur jordfästning i svenska kyrkans ordning skall ske föreskrivs i kyrkohandboken, vilken är stadfäst av Kungl. Maj:t. Formuleringarna i kyrkohandboken är ej anpassade för jordfästning efter kremation. Den normala ordningen är jordfästning först och kremation sedan. Det finns präster som hyser betänkligheter mot att jordfästa ett kremerat stoft. I en fråga av denna innebörd bör hänsyn tas till de föreliggande omständigheterna, de anhörigas önskemål och prästens åsikter i frågan. Jag vill här tillägga att formuleringarna i kyrkohandboken, som är stadfäst 1942, går långt tillbaka i tiden och återfanns i tidigare kyrkohandböcker innan det över huvud taget var på tal att kremera döda. Jag utgår ifrån att 1968 års kyrkohandbokskommitté kommer att beakta denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att det är viktigt att vi har fått på pränt hur det verkligen förhåller sig. Jag har nämligen frågat på flera ställen, och man har givit mig helt olika svar eller sagt att det inte finns några bestämmelser angående detta. Statsrådet förstår säkert att bakgrunden till frågan är ett speciellt fall, då en tjänsteförrättare vägrade såväl jordfästning av en kremerad som upplåtande av församlingens kyrka för denna akt. Sådana händelser har väckt stor oro hos en hel del människor, eftersom det kan vara både en etisk fråga och en fråga som känslomässigt har mycket stor betydelse för de efterlevande att jordfästning kan ske i den avlidnes församlings 3 kyrka. Därför tycker jag att det är betydelsefullt att en medlem av svenska statskyrkan kan få bekräftat att om en kremering har ägt rum, så skall likväl jordfästning kunna förrättas i den avlidnes församlingskyrka. Nu säger statsrådet att det finns präster som hyser betänkligheter mot att jordfästa ett kremerat stoft. Jag kan acceptera det, och jag tycker att det är liberalt och riktigt att dessa präster får ha sin uppfattning. Men skulle inte statsrådet ändå kunna medverka till att vi fick en bestämmelse, i likhet med vad som gäller för vigsel av frånskilda, om att det i varje församling skall finnas en präst som jordfäster ett kremerat stoft och att man i varje fall inte säger nej till att upplåta församlingens kyrka för detta? Jag kan tala om att det t.ex. i sjömanslagen står skrivet att en befälhavare har skyldighet att ombesörja antingen att en avliden sjöman begravs eller att stoftet föres hem. På en del ställen kan det vara svårt att få kremering, och balsameringen är dessutom mycket dyrbar att göra. Det kan på det sättet vara mycket svårt att få hem stoftet och det återstår alltså inget annat för de anhöriga än att försöka få en kremering.

Herr talman! För det första vill jag gärna avvakta förslag från den kommitté som sysslar med dessa frågor. För det andra vill jag säga att jag inte känner till något fall där det inte gått att ordna jordfästning efter kremation. Det skedde ju även i det fall som jag tror att fru Frenkel tänker på. För det tredje vill jag säga att det just är sådana fall som det fru Frenkel nämnde, om en sjöman som förolyckats, som jag avser när jag förklarar att man skall ta hänsyn till omständigheterna. Jag tror att det är en allmän uppfattning även inom kyrkan att när det föreligger särskilda omständigheter, t.ex. när en svensk församlingsmedlem avlider utomlands, så skall man inte vägra att jordfästa ett kremerat stoft. Men vi tycker att det är just den här typen av fall som får utgöra undantag från den normala ordningen, med hänsyn till de etiska synpunkter man kan ha i denna fråga.

Herr talman! Vi är tydligen överens på den här punkten. Jag hann inte nämna fler exempel än det om sjömännen, men detta kan gälla många fler: dels har vi många svenskar som arbetar utomlands, dels har vi turismen. Det kan inträffa, som någon sade till mig, både explosioner och andra olycksfall. Och det kan vara fråga om bränder —- det har ju hänt för inte så länge sedan — där det helt enkelt bara finns ett kremerat stoft kvar. Man kan tänka sig att fall av den här typen kommer att öka. Därför är det enligt min mening viktigt att vi får en bestämmelse som säger att det i varje församling skall finnas möjlighet att få jordfästning efter kremation. Det är också viktigt att jordfästningen kan ske i den egna församlingskyrkan. För många människor har det väldigt stor betydelse. Jag hoppas därför att kyrkohandbokskommittén tar upp denna fråga och att det kommer en sådan tilläggsbestämmelse.
Herr talman! I de fall som fru Frenkel åberopar anser också jag att det är självklart att jordfästning skall kunna ske även om stoftet är kremerat. Skulle det visa sig att någon under de omständigheterna vägrar att jordfästa, skall jag gärna medverka til! en förändring. Men för närvarande föreligger mig veterligt inte något fall där omständigheterna har varit sådana som fru Frenkel åberopar och där vägran har skett. Vi är alltså helt överens i sak.
Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att trygga kreditgivningen till egnahemsbyggare, som har för avsikt att uppföra bostäder utanför planlagt område. Stadshypoteksföreningarna fick tidigare i princip lämna lån till fastigheter endast inom område för vilket fastställts stadsplan eller byggnadsplan eller inom annat kommunområde där hälsovårdsstadgans särskilda bestämmelser för hälsovårdstätort gällde. Efter förslag till årets vårriksdag i propositionen 76 har denna begränsning av stadshypoteksförenings belåningsområde slopats genom lagändring som trädde i kraft den 5 juni i år. Det ankommer således numera på stadshypoteksinstitutionen att självständigt bedöma om en fastighet, oavsett var den är belägen, kan anses utgöra betryggande säkerhet för ett bottenlån. Enligt vad jag har inhämtat har fram till den 1 oktober lån beviljats beträffande ca 50 fastigheter som tidigare inte kunde belånas hos stadshypoteksförening. För de bostadsfinansierande kreditaktiebolagen begränsas belåningsområdena på samma sätt som tidigare gällde för stadshypoteksinstitutionen. Svensk Bostadsfinansiering AB har emellertid hemställt om godkännande av en ändring i bolagsordningen varigenom även BOFAPB får möjlighet att lämna lån utan begränsning till vissa belåningsområden. Enligt vad jag har erfarit avser Sparbankernas inteckningsaktiebolag att vidta motsvarande ändring i sin bolagsordning. Slopandet av regler om belåningsområden för stadshypoteksinstitutionen och de bostadsfinansierande kreditaktiebolagen kommer att medföra att kreditfrågan för egnahemsbyggare kan lösas i många fall där det tidigare inte var möjligt för instituten att lämna lån. Jag vill samtidigt påpeka att regeringen i den till årets höstriksdag avlämnade propositionen angående riktlinjer för bostadspolitiken föreslagit vissa åtgärder för att förbättra belåningen av nybyggda småhus. I propositionen föreslås att möjligheten att fördjupa det statliga bostadslånet skall vidgas för orter där det finns betydande svårigheter att erhålla bottenlån. Vidare föreslås i propositionen att en kommuns bedömning av en bebyggelses lämplighet bör vara avgörande även för möjligheten att erhålla statligt bostadslån. Kommuns ansvar för kreditriskbedömningen kombineras därvid med ett ökat kommunalt ansvar för förlust på statslånet.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för att jag har fått min interpellation besvarad. Detta är en viktig fråga för dem som vill bygga bostad utanför stadsplanerat omrråde eller så kallad hälsovårdstätort. Det har ju som sagts tidigare varit omöjligt att få hypotekslån för sådana bostäder. Och bankerna har där inte heller eller i varje fall högst ogärna efter färdigställande av en bostadsfastighet velat ligga kvar med lån. Därför var det ett steg i rätt riktning då riksdagen fattade det i svaret åberopade beslutet om sådan ändring i reglerna för stadshypoteksföreningarna att den tidigare begränsningen av deras belåningsområde slopades. Jag blev nog litet fundersam i alla fall, när jag hörde att lån inte beviljats för mer än 50 fastigheter. Hur många som har sökt lån vet man ju ingenting om. Men vi vet att här finns ett mycket stort uppdämt behov. Det är många sökande som tidigare inte har fått sina låneframställningar till stadshypotekskassan beviljade. Därför tycker jag att lån till 50 fastigheter under fyra månader är praktiskt taget ingenting. Jag undrar hur informationen har fungerat i detta fall. Det är väl kreditinstituten och de lånesökande själva som får hålla reda på den här saken. Det sägs också i finansministerns svar att i propositionen till årets höstriksdag föreslås att ”möjligheten att fördjupa det statliga bostadslånet skall vidgas för orter där det finns betydande svårigheter att erhålla bottenlån”. Det står också i propositionen att bostadsstyrelsen skall ange orter där särskilda fördjupningsregler skall gälla. Detta är något som vi kanske får återkomma till vid ett senare tillfälle. Men eftersom finansministern talar om dessa fördjupningsregler i svaret, skulle jag vilja fråga om finansministern redan vid detta tillfälle kan nämna något om vad reglerna kan innebära.
Herr talman! I fråga om praktiskt taget alla de lägenheter där statslån är beviljade har stadshypotekskassan meddelat positivt beslut. Däremot är jag medveten om att det kan finnas villor, egenfinansierade och belägna på sådana områden, där stadshypotekskassan har vägrat lån. Det senare kan ha sin förklaring däruti att stadshypoteksföreningarnas utlåningsmöjligheter helt enkelt varit begränsade med hänsyn till den situation vi har på kapitalmarknaden i dag och de anspråk som ställs på statshypoteksinstitutionen att förmedla de långa bottenlånen. Nu har jag fått en framställning från BOFAB. Vid institutet är samlade en rad av tidigare självständiga inteckningsinstitut som vill ha Kungl. Maj:ts tillstånd att få gå ut med samma generösare regler som för närvarande gäller för stadshypotekskassan. Regeringen kommer att behandla det ärendet i slutet av månaden. Jag kan redan nu säga att jag inte ser någon anledning att hantera det annorlunda än vi har hanterat frågorna om lättnader i avseende på stadshypotekskassan. Då det gäller fördjupningen av statslånen har det systemet tillämpats framför allt i norra Sverige efter särskilda prövningar i de individuella fallen. De särskilda prövningarna får man räkna med även i fortsättningen, och vad som sägs i bostadsministerns proposition är ingenting annat än att man från regeringens sida rekommenderar en generösare bedömning än tidigare i de enskilda fallen just på de här orterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande upplysningar jag har fått. Vi hörde också vilken inställning finansministern har till BOFAB. Vi får alltså hoppas att de egnahemsägare som den här saken gäller verkligen skall få den långivning de önskar för sitt bostadsbyggande, så att de kan få avlyft och bygga ute på landsbygden om de så vill.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig dels om jag avser att ta något initiativ för att påskynda arbetet i utredningen om företagens uppgiftsplikt, dels om jag är beredd att ge utredningen i uppdrag att i en andra etapp ta upp frågan om ersättning till företagen för deras medverkan vid uppgiftslämning och skatteuppbörd. Utredningen om företagens uppgiftsplikt har i juni 1973 redovisat den del av uppdraget som avser bl.a. uppbördsförordningens bestämmelser om ränta och restavgift. Utredningens förslag har legat till grund för propositionen 159 år 1974, som överlämnats till höstriksdagen. Utredningen behandlar nu frågorna om rationalisering av företagens uppgiftsoch uppbördsarbete. Enligt vad jag inhämtat kommer utredningen med sitt slutbetänkande under första halvåret 1975. Det finns därför inte anledning för mig att ta något sådant initiativ som avses i interpellantens första fråga, dvs. att påskynda utredningsarbetet. Beträffande ersättningsfrågan vill jag understryka att företagen kompenseras för sitt arbete med skatteuppbörd genom de räntevinster företagen gör när de disponerar löntagarnas skatt från avlöningstillfället fram till inbetalningsdagen och uttagen indirekt skatt fram till tidpunkten för deklarations avlämnande. Mot bakgrunden härav är jag inte beredd att ge utredningen i uppdrag att ta upp ersättningsfrågan.

Herr talman! Frågorna om arbetsgivares uppgiftsoch uppbördsskyldighet har diskuterats många gånger i riksdagen. Jag har här ett viktigt dokument — det är allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 30 år 1965. Det var då som man, med anledning av motioner av herr Stefanson m.fl. och herr Nordgren m.fl., i första och andra kammaren enhälligt begärde en utredning ”beträffande samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som av det allmänna ålägges företagen”, som det står i yrkandet från utskottet. Man var helt ense om det. Däremot var man inte helt ense när det gällde ersättningsfrågan. Efter den här beställningen i slutet av vårriksdagen år 1965 gick det fyra och ett halvt år, och sedan tillsatte finansminister Sträng den utredning som fortfarande arbetar. Det kan vara intressant att citera ett par tre meningar ur direktiven för den utredningen. Där säger finansministern: ”Syftet med utredningen bör i första hand vara att efter genomgång av rutinerna på varje område överväga vad som kan göras för att åliggandena skall bli så litet betungande som möjligt. Härvid bör beaktas att också myndigheterna har ett starkt intresse av att bestämmelserna är utformade så att företagen och andra kan fullgöra sina skyldigheter på ett enkelt och rationellt sätt.

I svaret säger herr Sträng: ”Enligt vad jag inhämtat kommer utredningen med sitt slutbetänkande under första halvåret 1975. Det finns därför inte anledning för mig att ta något sådant initiativ som avses i interpellantens första fråga.” Det jag avsåg var ett påskyndande av Jag tackar för svaret och konstaterar hur bestämd finansministern är i sitt påstående att slutbetänkandet kommer första halvåret nästa år. Det vore faktiskt ett bra sätt att fira 10-årsjubileet av den tidpunkt då riksdagen beställde denna utredning, våren 1965. I de motioner som jag omnämnt och som resulterade i utredningens tillsättande redovisas en del uppgiftsskyldigheter. Jämför man arbetsbördan för företagarna då och nu finner man att den har vuxit oerhört. Utredningen begärde i början av sitt arbete statistik från statistiska centralbyrån över uppgiftslämnandet. Då var det — jag betonar att det gäller 1971, nu är siffrorna säkert ännu högre — 93 myndigheter och kommittéer som begärde in uppgifter från företagen. Tillsammans ställdes 707 olika krav på företagen att tillhandahålla uppgifter. Under år 1971 fyllde företagen tillsammans i nära 49 miljoner blanketter med över en miljard frågor. Det är självklart att företagen, inte minst de mindre och medelstora, upplever kravet på uppgiftslämnande som en starkt växande börda. Många av de mindre företagarna måste ta kvällar, nätter och helger till hjälp för att fylla i alla blanketter. Det kan vara intressant att observera att en del företag har noterat den tid som de lagt ned på att fylla i alla blanketter. Jag har fått del av några sådana noteringar sedan jag ställde interpellationen vid höstriksdagens början, och jag skall ge ett par exempel. Ett företag med 35 anställda kommer fram till att man lagt ner 542 arbetstimmar på uppgiftslämnande förutom att en del uppgifter beträffande momsredovisning och liknande lagts ut på en bokföringsbyrå. Ett annat företag med 50 anställda lämnade en statistik över att 840 timmar gått åt för att fylla i blanketter och redovisa uppgifter som begärts in. Mot den bakgrunden finns det starka skäl för min andra fråga i interpellationen: Är finansministern beredd att ge utredningen i uppdrag att i en andra etapp ta upp frågan om ersättning till företagen för deras medverkan vid uppgiftslämning och skatteuppbörd? Finansminister Sträng svarar på halva frågan — om skatteuppbörden — och hänvisar till kompensation genom att företagarna erhåller räntevinster. Jag skall inte gå in på det utan bara konstatera att det inte lämnas något besked om den andra delen av frågan — beträffande uppgiftslämning. Jag som har en optimistisk läggning vågar kanske tolka herr Sträng så att han inte är helt främmande för att ge tilläggsdirektiv till utredningen om att det skall utgå viss ersättning för den del av uppgiftslämnandet som företagen inte har kompensation för. Uppgiftsbördorna utöver skatteuppbörd, momsredovisning m.m. är faktiskt väldigt stora. Av de 707 uppgiftskrav från olika håll — som jag nämnde — var 209 från statistiska centralbyrån. Andra stora uppgiftsinfordrare var statens prisoch kartellnämnd, försäkringsinspektionen m.fl. Jag tror ändå att jag vågar hoppas att finansministern och jag är helt ense om att här utförs en mycket arbetskrävande uppgiftslämnandeinsats utan någon som helst ersättning. Jag vågar kanske också tolka svaret så, att vi är överens om att vi skall förenkla och tvinga fram samordningar när det gäller frågor och statistik. Är det ändå inte så, herr Sträng, att en viss kostnad för dessa frågor skulle göra att man tänkte sig för ytterligare: Kan vi inte samordna det hela, kan vi inte förbilliga det genom att rationalisera så att olika myndigheter samtidigt ställer samma frågor och på så vis underlättar för företagarna? Jag tror att en ersättning skulle innebära en kostnadspress som verkade i den riktning som finansministern var inne på i sina direktiv för över fem år sedan. Till sist vill jag med tillfredsställelse notera att arbetsmarknadsminister Bengtsson lämnade ett besked vid Företagets dag i Göteborg för någon månad sedan, där han lovade att ta upp frågan om den strida strömmen blanketter från bl.a. statliga myndigheter till företagen. Jag hoppas att finansministern helt delar arbetsmarknadsministerns villighet att göra allt för att minska blankettströmmen.
Herr talman! Jag hade en mycket bestämd känsla av att interpellanten drog alldeles för långt gående slutsatser om samstämmigheten mellan honom och mig, i varje fall i den senare delen av frågeställningen. Av interpellantens inlägg kan det synas som om det här är ett tioårigt drama, som nu möjligen skulle kunna få sin upplösning 1975. Det är väl riktigt att frågan aktualiserades första gången för tio år sedan, men sedan har ju riksdagen i samband med motioner i det här ärendet åtskilliga gånger avvisat just de önskemål som interpellanten framför. Det var i maj 1970 som regeringen tillsatte utredningen, och på en punkt menar jag att det fanns anledning att göra den utredningen. Det måste ju vara önskvärt ur alla synpunkter att de uppgifter som företagen åläggs att lämna inte onödigtvis inkräktar på deras många gånger trånga arbetsmöjligheter och vållar dem kostnader. Därför var det intressant och angeläget att göra en översyn för att se om man kunde rationalisera det uppgiftslämnande som i allt väsentligt har andra motiv än det man syftar på när man talar om företagens skyldighet att redovisa skatteuppbörd. Det förs ju ständigt fram nya önskemål, framför allt från den här kammaren, om utredningar i det eller det avseendet, och alla dessa utredningar brukar mynna ut i att man vill ha ett statistiskt underlag för sina slutsatser. Statistiska centralbyrån tvingas alltså oerhört många gånger som en direkt följd av beställningar från riksdagen — där herr Eriksson i Arvika har varit en av dem som gärna lagt in beställningar — att göra en hel del förfrågningar hos företagen som naturligtvis kan vara besvärande för dem. Vi är emellertid på den här punkten ense om att man inte skall belasta företagen över hövan och att i den mån man kan rationalisera de här uppgifterna skall man göra det. Detta om detta. En annan sak är företagens skyldighet att vara något slags uppbördsmän för staten i fråga om löntagarnas skatt — det gäller både direkt skatt och mervärdeskatt — och fullgöra det arbetet utan ersättning. Jag har diskuterat de frågorna här i kammaren inte bara i tio år utan, tror jag, Nr 128 i 20 år och varje gång haft samma uppfattning, nämligen att det arbetet Tisdagen den får kompenseras via de räntevinster företagaren gör när han omhänderhar 26 november 1974 de anställdas medel i ett par månader utan någon egen räntekostnad. Jag har också kommit till den slutsatsen att om man skulle börja arvodera — Ang. företagens företagarna för deras arbete med skatteuppbörd och samtidigt belasta skyldighet att lämna dem med räntekostnader för den tid de behåller de löneanställdas pengar, = uppgifter till statliga så skulle företagarna nog förlora på den kuppen. myndigheter Senast 1973 har dessa frågor motionsvis förts fram till skatteutskottet, som i ganska klara verba har avvisat tankegångarna. Därför är det senare avsnittet i mitt svar att tolka på det sättet att jag i den frågan har en helt annan uppfattning än interpellanten. Jag kan alltså inte tänka mig att företagarna får en specifik ersättning för sitt omhänderhavande av

Herr talman! Frågan om ersättning till företagen för uppgiftslämnande är, som herr Eriksson i Arvika nyss sade, ingen ny fråga. Jag vill erinra om att det till årets riksdag har väckts många motioner som tagit upp ärendet om åtgärder för att förenkla och underlätta företagens uppgiftsoch uppbördsskyldigheter. Därvid har även frågan om ersättning till företagen för dessa prestationer ånyo aktualiserats. Herr Sträng sade nyss att denna fråga har varit uppe både 10 och 20 år, och det är möjligt. Men frågan är i dag minst lika aktuell som tidigare, vilket jag ofta får belägg för när jag träffar företagare runt om i landet. I flera av dessa motioner har också ersättningsfrågan kopplats samman med frågan om möjligheterna att via en prissättning av uppgiftsinsamlandet m.m. få underlag för en selektiv styrning av medelstilldelningen till myndigheter genom viss kostnadsprövning av en del rutiner. Ett ersättningsoch prissättningssystem borde därför kunna utformas så — det är många ense om -— att det gav företagen en rättvis kompensation för uppgiftslämnande och uppbördsarbete efter arbetsinsats. Samtidigt skulle de anslagsbeviljande organen kunna erhålla effektiva men enkla hjälpmedel för en styrning av förvaltningen i syfte att begränsa uppgiftskraven på företagen och starkt prioritera de viktigare uppgiftskraven. En ersättning för arbetsinsatser som uppgiftsplikten påfordrar tror jag alldeles säkert skulle öka företagens motivation att bistå förvaltningen med statistikuppgifter och även med uppbörd. Speciellt de mindre och medelstora företagen är i direkt behov av en rejäl kompensation för sina relativt sett stora arbetsinsatser. Här kan kostnadsersättningen även bli ett bidrag till att skapa resurser internt eller för att anlita externa tjänster för att klara dessa åligganden som många gånger är mycket komplicerade. Alla som har suttit och plitat med de här blanketterna vet att det inte alltid är så särskilt lätt att klara av detta arbete, om-man nu skall ägna det tillbörlig uppmärksamhet, vilket jag förutsätter att man gör. 1" Sett ur myndigheternas synvinkel skulle alltså ersättningar till uppgiftslämnarna uppfattas som kostnadsrestriktioner och därigenom också framtvinga kostnadsprövningar på skilda beslutsnivåer. Det har sagts flera gånger, och jag tror att det är riktigt. Härigenom skulle man också kunna framtvinga en viss bortrationalisering av många onödiga uppgiftskrav och nedskärning av kraven i fråga om både omfattning och frekvens. Det är väl många som har den uppfattningen att en hel del av dessa uppgifter som man skall fylla i är ganska onödiga ibland. Därför behövs det en viss nedskärning. Om betalningarna för detta uppgiftslämnande vidare kunde avvägas så att de blir direkt avhängiga av de arbetsinsatser som fordras av företagen, skulle myndigheterna genom detta prissättningssystem också ledas att ägna uppgiftslämnandet och dess problem en praktisk omtanke, vilket jag tror vore värdefullt. Detta kunde även resultera i klart positiva yttringar från företagens sida.

Skall man klara av över 700 krav från olika myndigheter tar det alltför lång tid, en tid som bort användas till nyttigare ting i produktionen. Jag tror det är väldigt viktigt att man gör detta konstaterande. Det får man för övrigt alltid bekräftat när man är ute och talar med småföretagare, vilket jag har möjlighet att göra ganska ofta. Herr talman!

Herr talman! Jag antydde i mitt förra anförande att min andra fråga i interpellationen till finansministern innebar ersättning för uppgiftslämnande och skatteuppbörd, och jag noterade att finansministern nu i sitt anförande på nytt lade tyngdpunkten vid att det är just skatteuppbörden som han är ovillig att ge ersättning för. Jag ställer då den direkta frågan: Är vi överens om att frågan om den stora arbetsbörda, som förorsakas av uppgiftsskyldighet som inte har med mervärdeskatt eller skatteuppbörd att göra, bör utredas genom att utredningen får tilläggsdirektiv? Herr Sträng ville tala om för mig att det här inte är något tioårigt drama — det har diskuterats långt tidigare. Ja, det är riktigt. I det utlåtande från allmänna beredningsutskottet år 1965, som jag tidigare åberopat, står det också fullt korrekt redovisat att det har väckts motioner år efter år. Men varför valde jag just detta utlåtande? Jo, det var vid avgivandet antog utskottets förslag. Det dröjde, sade jag, fyra och ett halvt år innan Tisdagen den finansministern tillsatte utredningen, och man kan till våren fira tio 26 november 1974 årsjubileet av riksdagsbeställningen med att leverera slutbetänkandet. Det var mot den bakgrunden jag tog detta som utgångsläge, och jag Ang. företagens hoppas verkligen att utredningsbetänkandet nu kommer. Det vore myck = skyldighet att lämna et värdefullt om herr Sträng gav besked om huruvida han är villig att — uppgifter till statliga ge tilläggsdirektiv när det gäller ersättning för det digra uppgiftslämnande myndigheter som åvilar företagarna.
Herr talman! Självfallet skall herr Eriksson i Arvika få det beskedet - jag trodde det framgick av mitt förra inlägg. Men jag skall ta någon minut i anspråk för att citera ett betänkande från skatteutskottet som är så färskt som från år 1973 och som vunnit enhällig anslutning så när som på en reservation av herr Magnusson i Borås och herr Söderström, dvs. de båda moderaterna i skatteutskottet. Jag utgår från att kammarens votum följde utskottets upplinjering när den här frågan sedermera avgjordes. I detta skatteutskottets betänkande sägs det att ”de räntevinster som företagen gör genom rätten att disponera löntagarnas skatt från avlöningstillfället fram till inbetalningsdagen motsvarar betydande belopp”. Utskottet förutsätter att motionärerna inte är ovetande om detta förhållande och säger att det är en tillräcklig ersättning för uppbörden av skatten. Utskottet refererar alltså här de diskussioner som tidigare förts. Därefter kommer utskottet in på frågan huruvida det skall utgå ersättning för mervärdeskatteuppbörden men avstyrker förslaget härom. Utskottet går emellertid så långt att man säger att den föreslagna tidsfristen för inbetalning av skatten — den hade föreslagits till 18 dagar — borde utsträckas till 35 dagar. Därmed förlängdes alltså den tid som företagen fick hålla räntefria pengar. Och med detta ansåg utskottet all rättfärdighet uppfylld. Avslutningsvis kommer utskottet sedan fram till frågan huruvida det skall utgå ersättning för uppgiftslämnande som inte har med själva skatteuppbörden att göra. Där säger utskottet: ”Det kan enligt skatteutskottets mening inte anses motiverat att konstruera någon form av ersättning till företagen för uppgifter som erfordras för samhällsplaneringen. Dessa uppgifter begärs med hänsyn till samhällets behov och tjänar alltså i lika hög grad den enskilda som den offentliga sektorns intressen.” Uppgifterna gagnar sålunda hela samhället, dvs. både företagare och anställda. Det var ett klart besked, som gavs så sent som 1973. Att utredningen sedan tillsattes 1970 var, som jag sade i mitt förra inlägg, en följd av att det finns ett allmänt intresse av att inte i onödan betunga företagen. Om man kan rationalisera själva uppgiftslämnandet, så är det en fråga som är värd att pröva, och det är den saken som utredningen har i uppdrag att undersöka.
Herr talman! Låt mig återkomma till frågan om förenklingen. Jag glömde den saken i mitt förra inlägg. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern och jag — och jag tror hela kammaren — är ense om att det är värdefullt om man kan förenkla förfarandet och samtidigt kan ta in de uppgifter som behövs för olika ändamål. Därigenom kan man åtminstone lätta arbetsbördan för speciellt de små och medelstora företagen. Den saken har finansministern också understrukit flera gånger, och det är en behållning av denna debatt. Jag har nu fått det klara beskedet att finansministern inte kommer att utfärda tilläggsdirektiv, men jag hoppas att vi ändå får slutbetänkandet så snart som finansministern har gett löfte om i sitt svar. Tio år för att utreda någonting som innebär så mycket besvär för en stor grupp samhällsmedborgare bedömer jag vara i längsta laget.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika sade själv i ett tidigare inlägg att för tio år sedan var detta en relativt liten fråga, som man kunde nonchalera, men den har blivit större och större med åren. Det var väl just detta enkla faktum som var anledningen till att det dröjde en tid med tillsättandet av utredningen. Jag menade att det ju i verkligheten borde finnas ett motiv för att angripa problemet, och det fanns knappast för tio år sedan. Men det fanns 1970.
Herr talman! Riksdagen bedömde frågan så 1965 att det fanns motiv för att tillsätta utredningen och gjorde alltså en annan bedömning än finansministern.
Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka anbudskonkurrensen vid för statstjänstemän kostnadsfria bohagstransporter. I slutet av förra året slöts mellan staten och Freys express AB ett avtal, i vilket företaget åtog sig att enligt en viss fastställd taxa ombesörja samtliga bohagstransporter för vilka rätt till kostnadsfri transport föreligger enligt gällande avtal mellan staten och personalorganisationerna. Avtalet med bolaget kom till stånd efter förslag av riksrevisionsverket, som gjort en undersökning av de statligt finansierade bohagsflyttningarna och kommit fram till att kostnadsbesparingar skulle kunna göras med en sådan centraliserad upphandling. Det aktuella företaget var det enda som hade den rikstäckning som krävdes för att kunna åta sig samtliga statliga bohagstransporter. Dessa torde för övrigt omfatta endast ca 5 procent av hela marknaden för bohagsflyttningar. Upphandlingen i det aktuella fallet är närmast att jämföra med s.k. avropsavtal, en avtalsform där staten söker ta till vara sina intressen som en stor upphandlare i syfte att uppnå kostnadsbesparingar. Syftet med nu gällande ordning för bohagsflyttningar är tvåfaldigt: dels att göra det enklare för de enskilda tjänstemännen och för de statliga myndigheterna att hantera flyttningsärenden, dels att åstadkomma kostnadsbesparingar för statsverket. Nu gällande ordning är emellertid att se som en försöksverksamhet. Avtalet med Freys express AB är därför tidsbegränsat och löper ut den 31 december 1975 med sex månaders uppsägningstid. Enligt vad jag har erfarit avser riksrevisionsverket att under våren göra en kartläggning av erfarenheterna med det nya systemet. Jag avser att längre fram uppdra åt verket att säga upp avtalet så att möjlighet ges att ompröva systemet. Oavsett vilket upphandlingssätt som därefter kommer att väljas kan jag försäkra interpellanten att staten kommer att söka ta till vara de möjligheter till konkurrens som marknaden kan erbjuda.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

Av de två skäl som herr Sträng åberopar som sakskäl för den nuvarande ordningen är det åtminstone ett som förefaller vara en felbedömning från regeringens sida, nämligen skälet att åstadkomma kostnadsbesparingar för statsverket. För att något belysa konkurrenskraften hos det statliga monopolföretaget Freys express i förhållande till andra företag vill jag här helt kort nämna några aktuella siffror. Freys utför självt bara 8 procent av flyttningarna, och företaget tar 15 procent i förmedlingsavgift för de övriga. Det är alltså en ganska hyfsad marginal för det arbetet. Under första kvartalet i år genomförde Freys i egen regi ett tjugotal flyttningar av ett totalt antal av 248. De övriga flyttningarna genomfördes av 25-30 åkerier, som Freys tecknat avtal med. Dessa har därmed utfört transporterna under exakt samma villkor som stadgas i avtalet mellan Freys och riksrevisionsverket och till ett pris som ligger 15 procent under avtalet. De bohagsflyttningar som gått genom statens transportkontor, STK, under perioden den 1 januari till den 9 juli 1973 uppgick enligt de uppgifter jag har inhämtat till totalt 123. Freys fick offertförfrågan i samtliga fall utom ett. Endast i 26 av fallen har Freys över huvud taget lämnat in något anbud. Av dessa anbud erhöll företaget totalt 7 flyttningar. Freys anbud var det högsta av inkomna anbud i 43 procent av fallen. Jag tycker att detta säger en del om detta företags dåliga konkurrenskraft. Denna statistik visar alltså att Freys hade mycket svårt att konkurrera med övriga företag i branschen innan företaget fick monopol på bohagsflyttningarna. Slutsatsen av detta resonemang och av de fakta jag här har redovisat är självfallet att ett monopol alltid blir dyrare för kunden, i detta fall sist men inte minst för skattebetalarna. Freys express är en rejält fördyrande faktor — det är en sak som man måste ta med i bilden. Finansministern framhåller i sitt svar att riksrevisionsverket skall göra en kartläggning av erfarenheterna med det nya systemet. Jag tycker detta bevisar hur felaktigt Kungl. Maj:ts beslut att utse riksrevisionsverket som avtalsslutande part för statens räkning var. Följden blir nämligen den, om man ser på detta rent praktiskt, att den myndighet som i vanliga fall har att granska statliga myndigheters verksamhet i ekonomiskt hänseende nu skall granska sitt eget avtal. Det är en ganska unik situation — det måste jag nog som företagare säga. Jag skulle därför vilja fråga finansministern, om det kan vara riktigt att den myndighet som skall övervaka upphandlingen själv sköter denna upphandling.
Det avgörande, herr talman, är att jag i svaret säger att det är min avsikt att anmoda riksrevisionsverket att säga upp avtalet. Då blir det fritt fram för en ny och helt förutsättningslös prövning.
Herr talman! Jag konstaterar ännu en gång att herr Sträng har insett att den nuvarande situationen inte är särskilt lyckad och att han därför vill komma fram till en annan tingens ordning. Jag tycker det är ett bra besked i och för sig. Finansministern framför i sitt svar att avtalet kommer att sägas upp. Vad innebär i realiteten uttrycket ”längre fram”? När när kommer denna uppsägning att ske?
Herr talman! Avtalet gäller under 1975 med sex månaders uppsägningstid. Den logiska slutsatsen — som kanske t.o.m. herr Hovhammar själv har kunnat dra — är alltså den, att skall man säga upp avtalet, får man göra det sex månader före utlöpningstiden.
Herr talman! Jag tackar jämväl för det beskedet. Låt mig, herr talman, allra sist påpeka att det i avtalet mellan riksrevisionsverket och Freys Express finns en fast prislista, som gäller vid bohagstransporter för statliga och vissa andra tjänstemän. Taxor av sam Nr 128 ma typ kritiseras hårt av näringsfrihetsombudsmannen, och jag tror att Tisdagen den finansministern känner väl till att det finns ett ärende som rör Sveriges 26 november 1974 Möbeltransportörers förbunds sätt att tillämpa normaltaxa för bohags-= = transporter, vilket just ligger hos marknadsdomstolen. Om vidgad rätt att Den typ av avtal, som regering och riksdag finner olämplig från kon = lösa in checkar på sumentoch konkurrenssynpunkt för övriga i samhället, använder sig postkontor alltså regeringen i det här fallet själv av. Det är ett egendomligt förhållande, som behöver rättas till. Avslutningsvis skulle jag, herr talman, vilja slå fast att herr finansministern bör uppdra åt riksrevisionsverket att snarast uppsäga avtalet med Freys, så att den fria konkurrensen åter kan göra sig gällande. Jag tror att den fria konkurrensen gagnar både myndigheterna och skattebetalarna. Än en gång som sagt: Tack för ett positivt och konkret besked!
Herr talman! Jag slutar mitt svar med att säga att det är statens avsikt att ta till vara de möjligheter som konkurrensen på det här området erbjuder. Detta är en klar och alldeles odisputabel deklaration. Jag kan meddela att avtalet utformades från de utgångspunkterna, att om man anvisade en beställare skulle man därmed också kunna göra ett i ekonomiskt avseende fördelaktigt avtal. Jag kan dock säga att jag nu personligen har blivit tveksam, huruvida detta varit fallet och att det är med anledning därav som jag har svarat herr Hovhammar att avtalet kommer att sägas upp och att denna ordning för upphandlingen kommer att omprövas.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att inlösning av checkar kan ske på postkontoren i samma omfattning som på bankkontor. Huvudsyftet med samgåendet mellan postbanken och Sveriges Kreditbank var att genom en enda statlig bank nå största möjliga effektivitet på den allmänna kreditmarknaden. Den nya bankens kunder skulle vidare få möjlighet att använda postanstalterna för insättningar och uttag, dvs. att utnyttja den lokala service som tidigare tillhandahållits postbankens kunder. Härutöver förutsattes vid samgåendet, att postverket skulle kunna åta 17 ga sig serviceuppgifter för även andra än PK-banken. Exempel härpå är mottagande, kvittering och överföring av sparmedel på räntebärande räkning samt bokföring av sådana transaktioner. Sedan beslut fattats om bildandet av PK-banken, har framställningar om förhandlingar inkommit till postverket från bl.a. Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen samt Sveriges jordbrukskasseförbund. Dessa vill låta postanstalterna ombesörja uttag på bankbokskonton men även kontantinlösen av checkar. Mot bakgrund av att postpersonalen redan är förtrogen med bankbokstransaktioner har postverket snabbt kunnat träffa en uppgörelse med bankernas organisationer om att uttag på bankbokskonto får ske på postanstalterna. Uppgörelsen gäller från den 1 september 1974 och avser en ettårig försöksverksamhet. Frågan om en allmän kontantinlösen av checkar har dock postverket funnit nödvändig att utreda särskilt. Det gäller härvidlag bl.a. att klarlägga konsekvenserna för verket, dess personal och för det långsiktiga samarbetet mellan postverket och PK-banken. Postverket räknar med att beslut kan fattas i frågan först ett stycke in på nästa år. Av vad jag sålunda anfört framgår att den av herr Jonasson berörda frågan för närvarande övervägs inom postverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det utförliga svaret på min fråga. Posten har ju blivit bank — PK-banken — och har därmed fått ökade rättigheter men givetvis också ökade skyldigheter. Den bör klara servicen, och kommunikationsministern pekar på att uppgörelse har träffats med bankernas organisationer om viss service. Statliga löneutbetalningar gjordes redan 1965 via Kreditbanken. Då var det i många fall andra som fick svara för servicen. Efter sammanläggningen bör postkontoren klara denna service. De bör även kunna lösa in checkar. Den frågan skall emellertid, säger kommunikationsministern, utredas särskilt. Eftersom ett besked kan väntas inom en så nära framtid som i början av nästa år får vi väl ge oss till tåls till dess, men jag vill ändå uttala det önskemålet att beskedet blir positivt.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag — bl.a. mot bakgrund — är beredd att allvarligt överväga möjligheterna att bibehålla inrikesflyget Tisdagen den skall läggas ner. Detta var utgångspunkten för ULF-utredningen, som Om bibehållande haft att överväga frågan om en alternativ flygplats för inrikesflyget i av Bromma ligger fast.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för att han har svarat på interpellationen — jag behöver väl inte säga att jag inte är nöjd med svarets innehåll. Det behövs en spridning av näringsliv och bebyggelse över hela landet för att vi skall kunna tillvarata våra naturtillgångar. Även från trivseloch miljösynpunkt är det bra med ett decentraliserat näringsliv. Men för att vi skall kunna ha ett sådant är det absolut nödvändigt med snabba och goda förbindelser åt olika håll. Även om järnvägsnätet bör utgöra basen för kommunikationerna, måste detta kompletteras med flyg för resor då speciell snabbhet erfordras. Låt mig nämna ett exempel. En tågresa mellan Karlstad och Stockholm tar nu mellan 3,5 och 4 timmar, men man reser då från centrum till centrum. Flyget på samma sträcka tar knappt I timme, men härtill kommer tiden för resan ut till flygplatsen och in till centrum efter framkomsten. Trots detta vinner man ett par timmar genom att flyga. Om inrikesflyget skall kunna fylla sin uppgift, måste flygplatsen i Stockholm ligga så centralt som möjligt. Eljest uppstår för stora tidsförluster, och man får inte den nödvändiga servicen. Bromma har fungerat rätt bra i det här avseendet. I Värmland ser vi en fara i att vi förlorar den centralt belägna flygplatsen i Stockholm, dvs. Bromma. Jag förmodar att man har samma inställning i andra län. Utredningen angående utlokalisering av flygverksamheten i Stockholmsområdet har utgått ifrån att all flygverksamhet vid Bromma skall upphöra. Utredningen har framlagt förslag till två alternativa lösningar - dels Arlanda, dels Tullinge/Getaren. Utredningen förordar det sistnämnda alternativet. Vad som förvånat oss är att möjligheten att bevara flygverksamheten på Bromma inte alls blivit föremål för utredning. Detta har också många remissinstanser pekat på. TCO, Svenska kommunförbundet och många länsstyrelser har framhållit angelägenheten av att Bromma flygplats bibehålles. Vi som är i behov av snabba flygförbindelser till Stockholm måste instämma i detta. 19 Den främsta anledningen till utlokaliseringen från Bromma har väl varit bullerstörningarna. Att bullerstörningarna åstadkommit stor irritation kan man förstå. För den befolkning som bor närmast flygfältet måste bullret vara störande, och vi skall på allt sätt försöka komma till rätta med miljöproblemen. Men man frågar sig om det i detta läge inte hade varit möjligt att angripa problemet genom att försöka eliminera bullerstörningarna från Bromma och på så sätt behålla flygplatsen. Sportflyg, skolflyg och provflyg skulle väl ha kunnat förläggas till någon annan ort. Med hänsyn till de enorma tekniska framstegen borde det också vara möjligt att få fram mer tystgående plan. SAAB-Scania har gjort en utvärdering av flygbullerstörningarna på Bromma och av hur dessa kan förväntas ändras på grund av trafiktillväxten och den tekniska utvecklingen när det gäller flygplan och motorer. Jag skall inte gå in på dessa tekniska detaljer, men SAAB-Scania:s arbete i detta avseende visar att den tekniska utvecklingen medfört att flygets bullerproblem kan bemästras rätt långt. Det kan ske på olika sätt. Att flytta en flygplats tar tid — det vet vi. Kanske går det lika snabbt —- kanske snabbare — att eliminera bullerstörningarna på Bromma. Mycket har hänt sedan denna utredning fick sina direktiv. Länsstyrelsen i Stockholm vill också ha en ny, förutsättningslös utredning, och jag är därför förvånad över att kommunikationsministern gett ett så kategoriskt svar. Han säger att regeringen i juni 1972 fattade ett principbeslut om nedläggning av Bromma flygplats och att detta beslut ligger fast. Herr talman! Nu tillverkas tystare och tystare motorer, äldre motorer kan få bättre ljuddämpare och även andra möjligheter att minska bullerstörningarna har framkommit. Att lägga ned Bromma flygplats skulle vara ett misstag och en serviceförsämring. Om jag inte är felunderrättad önskar de flesta av jobbarna på Bromma att få ha kvar flygplatsen där. Det är tunga skäl som talar för ett bibehållande. Remissinstansernas synpunkter borde också vara en orsak till omprövning. Det som hänt på den tekniska sidan och de synpunkter som kommit fram genom bl.a. Saab-SCANIA:s utredning skulle kunna vara orsak till omprövning, eller hur, herr kommunikationsminister? Efter behandlingen av en motion av herr Lothigius m.fl. har trafikutskottet i år uttalat — även om man inte direkt tagit ställning för Bromma —- att Bromma flygplats skulle vara kvar i diskussionen som ett alternativ vid den slutliga bedömningen av flygplatsfrågan. Riksdagen hade inte något att erinra mot utskottets uttalande. Är inte heller detta något att ta hänsyn till vid den fortsatta behandlingen? På detta skulle jag gärna vilja ha ett svar av kommunikationsministern.

Herr talman! Kommunikationsminister Norling har varit föremål för en mängd uppvaktningar under sin tid i kanslihuset. Många av dem har gällt Bromma flygplats. Det vore orimligt att begära att han skulle minnas dem alla. Men jag är övertygad om att kommunikationsministern inte kan ha glömt en uppvaktning hos honom som ägde rum för ett - Nr 128 par år sedan och som leddes av landshövdingen i Blekinge län, Ture Tisdagen den Andersson, och där bl.a. även landshövdingarna i Kalmar, Gotlands, 26 november 1974 Värmlands och Västerbottens län jämte representanter för en rad flygs = kommittéer från hela riket deltog. Man ville den gången stödja en fram Om bibehållande ställning från Linjeflyg att på Bromma få sätta in en jetplanstyp, men av Bromma hela uppvaktningen gick främst ut på att slå vakt om Bromma flygplats. — flygplats Från alla håll underströks vilken oerhörd tillgång Bromma flygplats är för hela vårt land på grund av sitt centrala läge. Bromma ligger 9 kilometer från Stockholms centrum, Arlanda 41 kilometer. Tidsavståndet till Bromma beräknas uppgå till 23 minuter, till Arlanda 67 minuter. Det framhölls den gången att frågan om Bromma flygplats inte är någon exklusiv Storstockholmsfråga utan en riksangelägenhet. Så till ULF, utredningen för lokalisering av flygverksamheten i Stockholmsområdet. Som det framhållits från många håll är det ytterligt olyckligt att direktiven för denna utredning var så begränsade att man där icke fick ta med alternativet bibehållande av Bromma flygplats. Det har kraftigt understrukits också av föregående talare. I många yttranden över utredningen har man med rätta framhållit det orimliga i att avgöra huvudstadens flygplatsfråga utan att undersöka även detta alternativ. Hur stora är egentligen olägenheterna av att flyget på Bromma får vara kvar? Vilka åtgärder kan vidtas för att minska bullerbesvären där genom att t.ex. förbättra ljudisoleringen av vissa fastigheter och övergå till mindre bullersamma flygplanstyper? Den tekniska utvecklingen utlovar härvidlag stora framsteg. När det gäller miljösynpunkten bör det väl också klargöras vad som händer på Bromma om flyget försvinner. Vilken användning får området då, vilken bebyggelse, vilka trafikleder och vilken miljö kommer det att bli där? Även brommabor ställer sig med oro den frågan. Om nu miljöoch bullerstörningarna är så stora, men skulle försvinna när flyget flyttats från Bromma, vart tar de då vägen? På den nya flygplats som skulle skapas är de lika ovälkomna. Allmänt synes man vara på det klara med att Arlanda inte duger som alternativ till Bromma, dels ligger Arlanda för långt från Stockholms centrum, dels behövs Arlanda helt för annan trafik än vårt reguljära inrikesflyg. Vilken kapitalförstöring innebär det att slopa Bromma flygplats och i stället bygga en ny? Hur går det med sysselsättningen för de ca 3 500 personer som för närvarande har sitt arbete på Bromma flygplats? Ja, frågorna är många. För mig faller det sig naturligt att erinra om att ett slopande av Bromma flygplats skulle få olyckliga följder även för många flygplatser ute i landet och deras för närvarande goda trafik. Det har nämnts för mig så sent som i dag att för Kalmars del får man beräkna en nedgång av flygresorna med ca 30 procent. Även för Gotland befaras en förflyttning av flyget från Bromma få svåra konsekvenser. Liknande farhågor hyser man runt om i vårt land. Det råder inget som helst tvivel om att opinionen i 21 hela landet utanför Stockholm entydigt är för ett bibehållande av flygtrafiken på Bromma. Att under sådana förhållanden avvisa önskemålen om en förnyad utredning av Stockholms flygplatsfråga, omfattande jämväl alternativet att bibehålla Bromma flygplats, borde inte få ske. Herr talman! Jag återkommer till den uppvaktning för herr statsrådet Norling som jag nämnde inledningsvis. Jag har inte varit med om någon uppvaktning som mötts av sådan välvilja och förståelse från ett statsråds sida. Svaret i dag är därför för mig desto mer överraskande — ja, närmast chockande. Jag vill till slut på det enträgnaste vädja till kommunikationsministern att snarast ta hela den här frågan under förnyat övervägande, att ta initiativ till en ny förutsättningslös utredning av huvudstadens flygplatsfråga.

Herr talman! Med anledning av att jag tidigare väckt en motion i det här ärendet tar jag mig friheten att delta i denna debatt. Jag är, i likhet med herr Schött, också litet chockad. Det är egentligen ganska fantastiskt att kommunikationsministern i dag inte är något mjukare i sitt svar. Vad kommer att hända om landets alla kommuner — så gott som alla kommuner — uppvaktar kommunikationsministern i den här frågan? Varför kan han inte säga, att man skall vänta med nedläggningen av Bromma flygplats till dess att transportproblemen mellan Arlanda och centrum har lösts på ett bättre sätt? Det finns en ny teknik som gör det möjligt att lösa transportproblemen så att det inte tar längre tid att fara mellan Arlanda och centrum än mellan Bromma och centrum. En sådan lösning är också miljömässigt mycket tilltalande — jag tänker t.ex. på svävartåg. Varför stå fast vid tidpunkten? Eller ger svaret ändå underlag för att uppskjuta Brommas nedläggande till efter 1978? Det vore intressant att få ett besked på den punkten.

Herr talman! Jag måste göra herr Lothigius ledsen genom att säga att han nog har läst in för mycket i mitt svar om han där tyckt sig finna någon tanke från regeringen på att uppskjuta nedläggningen av Bromma flygplats. Det kan jag säga och ändå se vänlig ut, ungefär som jag gjorde när herr Schött var hos mig med en delegation. Såg jag alltför vänlig ut den gången, tycker jag inte att det bör läggas mig till last. Jag brukar försöka att se vänlig ut vid alla uppvaktningar. Har det bara det goda med sig att vi kan skiljas och mötas som vänner tror jag herr Schött och jag är helt överens på den punkten. Men, herr Lothigius, det finns ingenting i mitt svar som pekar mot att vi skulle dröja med nedläggandet av Bromma. Frågan om Bromma har varit och är kolossalt intressant, och det är väl därför den debatteras så mycket. Vad är det egentligen frågan gäller? Nr 128 Vi har alla, beroende på var vi bor, motstridande intressen när det gäller Tisdagen den frågan om lokalisering av en flygplats. Det är ganska naturligt, och det 26 november 1974 kan ingen klandras för. Det är alltså inte att förvåna sig över att lokaliseringsfrågorna när det gäller flygplatser växer till stora debattfrågor. Om bibehållande I vårt land och i andra länder kräver man i dag ett tätt nät av flygplatser av Bromma med omfattande reguljär trafik. Man kräver att flygplatserna skall ligga — flygplats nära huvudorternas centra. Flygplan och marktransporter skall vara snabba, säkra, billiga och helst också bekväma. Flygplatser, tillfartsvägar och flygplan skall vara så anpassade att miljön inte störs. Kommunernas och regionernas bebyggelsutveckling får inte hindras eller störas. Det är självklart att alla dessa krav inte kan gå ihop. Om alla krav på en möjlig bebyggelseutveckling och god miljö tillgodoses råkar vi mycket snart i ett läge som allvarligt kommer att äventyra hela utvecklingen av inrikesflyget. Vad jag vill säga med detta, herr talman, är bara att vi måste göra rimliga uppoffringar om vi skall komma i åtnjutande av de betydande fördelar som ligger i ett utvecklat och effektivt inrikesflyg. Om man vill bygga ut en flygplats skall man givetvis i varje särskilt fall se till att göra en övergripande värdering av alla faktorer. En sådan värdering skall vara så realistisk som det över huvud taget är möjligt. Alla möjliga hänsyn skall tas åt alla håll. Men det är också viktigt att flygplatser får fungera driftsmässigt och effektivt. I debatten om Bromma har man under senare tid antingen glömt bort eller varit omedveten om förhistorien till regeringens beslut 1972. Man får ibland ett intryck av att regeringen före semestrarna i mitten av 1972 helt plötsligt och utan något förarbete tog detta beslut. Det var ju inte så. På herr Lothigius frågar vad som händer om kommunikationsministern får uppvaktningar om Bromma från alla landets kommuner, vill jag försäkra honom och övriga debattörer att jag före beslutet 1972 hade inte bara en utan många uppvaktningar av landets största kommun, nämligen Stockholms kommun. Vad hade då den att anföra före beslutet? Ja, man kom med ett för mina meddebattörer i dag kanske trivialt skäl för nedläggningen av Bromma flygplats, nämligen hänsynen till miljön. Man frågade: Hur länge tänker regeringen låta över hundratusen människor kring Bromma vara utsatta för miljöstörningar som allvarligt skadar dem i deras tillvaro? Tänker regeringen i en tid när alla talar om god miljö för människorna nonchalera problemet med Bromma? Finns det ingen tanke bakom regeringens vackra slogans om bättre miljö, minskat buller osv.? Så illa var det inte, utan regeringen har tagit miljöfrågorna på allvar både tidigare och nu. Därför fattade vi efter moget övervägande det här beslutet, som grundade sig på mycket ingående mätningar av buller och andra negativa miljöfaktorer kring Bromma flygplats. Dessa undersökningar var inte någonting som skedde över en natt. Vi lät oss inte luras av någon enstaka opinionsbildare som kunde tänkas vara ute i andra syften än de reellt riktiga. Vi kontrollerade och lät göra seriösa bullermätningar kring flygplatsen. Slutligen kom vi fram till det beslut som togs i mitten av juni 1972. Det fick dessutom bli en kompromiss mellan hälsovårdsförvaltningen i Stockholms kommun och andra intressenter. Det var en svår kompromiss för alla parter, som bl.a. innebar att vi fick Stockholms kommuns och hälsovårdsförvaltnings tillstånd att under en försökstid av tre år introducera en ny flygplanstyp på Bromma, Fokker F-28, som Linjeflyg önskade använda. Vad som nu äger rum på Bromma är alltså ett provisorium, vilket kanske inte har uppmärksammats i den pågående debatten. Vad är det då som vi skall debattera i dag? Herr Jonasson, herr Schött och herr Lothigius talar sig varma för de bekymmer som kan avlastas dem som reser till och från Stockholm, om man får starta och landa på Bromma i stället för någon annan flygplats här i regionen. Vad rör det sig om för tidsenheter? Det beror delvis på vilken tid på dagen man är ute och reser. Det kan naturligtvis innebära 10, 15 eller kanske 20 minuters längre restid mellan terminalen och flygplatsen, om Bromma inte får vara kvar. Detta ställer man alltså upp som det vägande motivet för att behålla Bromma flygplats. Inte ett ord nämns om det som händer för de människor som bor kring flygplatsen om den får vara kvar. Är det någon av herrarna som känner till — man kan inte tro det — att miljöoch hälsovårdsförvaltningen i Stockholms kommun på basis av de resultat man fått fram vid bullermätningarna på Bromma klarat ut att inom den kritiska bullergränsen bor i dag ca 140 000 människor? Enligt de definitioner som tillämpas räknar man med att 20 procent av de människor som finns inom den kritiska bullergränsen är allvarligt störda, med risk för medicinska återverkningar. Vad betyder det? För Brommas del innebär det att i runt tal 30 000 människor är gravt störda av flygbullret. Den siffran kan vem som helst av mina meddebattörer överföra till någon kommun ute i landet. Det har ju sagts i debatten att man skulle kunna lösa in dessa bullerstörda och flytta dem någon annanstans för att därmed kunna behålla Bromma flygplats. Då kan ju mina meddebattörer åka ner till exempelvis Nässjö och säga till alla som bor i den kommunen att nu skall hela Nässjö kommun flyttas härifrån, för här skall vi ha flygverksamhet. Eller ni kan åka upp till Bodens kommun och säga till alla som bor där att de skall lösas in och flyttas någon annanstans för att folk skall tjäna 15 minuter om dagen, eller kanske 15 minuter i veckan, i kortare restid vid flygning. Det är den frågan det gäller. : Vi har alltså att välja mellan att 140 000 människor, varav 30 000 gravt störda, fortsättningsvis skall utsättas för de påfrestningar som flygbullret innebär eller också — jag förmodar att det är avsikten med era frågor —- drivas bort från sina bostäder och arbetsplatser. Mot det står kravet att de som flygledes tar sig till eller från Stockholm skall tjäna 15 eller 20 minuter i restid. Det är ingen nedvärdering av vare sig riksdagsmän, affärsmän eller andra. Jag tar gärna med mig själv i resonemanget, men inte har jag, herrar Jonasson, Schött och Lothigius, svårt att välja mellan Nr 128 dessa två alternativ. Tisdagen den Vart har det tagit vägen med miljöpolitiken för herrarna Jonasson, 26 november 1974 Schött och Lothigius? För ni liknande resonemang när ni talar om mil jöpolitik i era egna regioner? Eller säger ni vackra ord om att man skall Om bibehållande vara rädd om människor och bespara dem buller och annat? av Bromma Herr Lothigius säger i slutet av sitt anförande att alla i detta land, flygplats oavsett var de bor, har samma uppfattning. Det är märkligt. I flera år har de som flyger till och från Göteborg, Malmö, Luleå och Kiruna använt Arlanda. Det är många personer. Och jag kan försäkra herr Lothigius att jag under mina snart sex år som kommunikations minister inte har fått ett enda klagomål från dessa människor därför att de måste flyga till och från Arlanda. Hur kan det komma sig? Herr Lothigius får vara litet försiktig när han talar om hela svenska folket — för såvitt han inte räknar bort göteborgare och malmö-, luleå-och

Herr talman! Om vi går tillbaka till protokollet ser vi att det inte var jag som sade att alla i detta land hade samma uppfattning, utan det var någon av mina meddebattanter. Men det spelar mindre roll. Jag delar inte uppfattningen att alla i detta land har samma uppfattning. Låt oss emellertid gå över till miljön och de strängar som kommunikationsministern så vackert spelar på. Här är det fråga om att göra en avvägning mellan olika miljöintressen. Vad händer t.ex. med Arlanda? Det har sagts mig att man skall bredda vägar och bygga ytterligare filer med nya påkörsramper till Arlanda, vilket tar mark i anspråk och skapar en kolossal trafikintensitet ifrån detta område och in till staden. Vi vet att Märsta har byggts ut trots att beslutet om Arlanda kom i ett tidigt skede. Då var inte några tankar på buller och sådant avgörande. Varför har myndigheterna inte kraftigare bevakat intressena för de människor som bor inom detta område? Man undrar också varför regeringen inte kan vara flexibel och ompröva sitt ställningstagande om förhållandena har ändrats sedan 1972, om det finns en annan teknik, andra flygplan, och göra en annan värdesättning? Varför kan regeringen inte då på nytt fråga brommaborna: Är bullret så besvärande? Kommunikationsministern vet också lika bra som jag att en helt annan inställning är på väg inom Stockholm. Länsstyrelsen har exempelvis meddelat att den i viss mån är positiv till ett nytt ställningstagande. Om jag inte är fel underrättad pågår det också en stark förändring inom Stockholms läns landsting. Vad beror det på? Jo, på att man så starkt värdesätter behovet av att behålla Bromma. Då skulle kommunikationsministern kunna göra ett tillmötesgående och säga: Ja, vi kan behålla Bromma tills vi har löst kommunikationsproblemen mellan Arlanda och centrala Stockholm.
Herr talman! Jag nämner uppvaktningen igen. Statsrådet såg inte bara vänlig ut, utan statsrådet var också vänlig att kommentera uppvaktningen. Han uttalade att det var en ovanlig och imponerande uppvaktning, att den representerade stora delar av vårt land och att han var villig att tillmötesgå de önskemål som vi just då framförde. Jag vill också uttala min förvåning över att statsrådet i dag förenklar problemet till att det bara skulle vara fråga om några minuters tidsförlust för resenärer som vill ha det bekvämt. Han ställer det mot ett svårt miljöproblem för dem som bor i Bromma. Så enkel är inte frågan. Statsrådet framhåller att det är svårt att placera nya flygplatser. Ja, men det finns en flygplats i Bromma, och många av dem som bor i Bromma har väl, herr statsråd, fullt frivilligt flyttat dit — även efter det att det blev en flygplats där. De har väl valt att bosätta sig där. Sedan sades det att vi ville driva bort människorna från deras arbetsplatser — det uttrycket användes. Det är snarare så att många som arbetar i Bromma genom sina organisationer har bett att de skall få vara kvar där. Som herr Lothigius nämnde finns det, såvitt vi kan förstå, även i Stockholm många som omprövar sin inställning till Bromma flygplats. Det kanske är ganska naturligt, eftersom Stockholm nu har problem. Det har skett en utflyttning från Stockholm, och man kanske får slå vakt om de arbetsplatser man har här.

Herr talman! Herr Schött har rätt i det han senast sade, att Bromma flygplats skall ligga kvar. Det kommer den utan tvivel att göra; det är en fast bit av jordklotet och där kan vi bedriva mycken verksamhet. Däremot tror jag att herr Schött mycket snart skall sluta nära förhoppningen att där skall vara en flygplats. Det finns nämligen ett annat beslut på regeringsnivå, och riksdagen har helt nyligen avvisat en framställning om att låta utreda frågan om Bromma som flygplats.

När jag i eftermiddags läste igenom de högar av material som finns från Brommadebatterna, bl.a. i riksdagen, kom jag fram till att knappast någon kan tillföra debatten någonting nytt — därför att vi är fast i våra Nr 128 tidigare ståndpunkter. Jag gladde mig mycket över statsrådet Norlings Tisdagen den inlägg, framför allt det senaste; han tog upp det centrala i den här debat 26 november 1974 ten, nämligen miljöproblemen. Det fanns faktiskt i dag vissa antydningar från dem som deltagit i debatten med kommunikationsministern, om Om bibehållande att de hade en viss respekt för miljöfrågorna, vilket jag verkligen inte av Bromma har märkt när vi har diskuterat detta spörsmål tidigare. Detta är inte flygplats en kommunikationsfråga — det är och förblir en miljöfråga av betydande mått. Därför är det inte ett riksintresse att Bromma flygplats bibehålles — det är ett riksintresse att också brommaborna får tillgång till den miljö som vi vill att man skall ha i andra delar av Sverige — på arbetsplatser, i skolor, på sjukhus och i bostäder. Det är med utgångspunkt i detta önskemål som det i denna fråga har växt fram en opinion, som kommunikationsministern kan hänvisa till när han gör så klara ställningstaganden i vad gäller miljöfrågan i Brommaområdet. Jag har uppfattat debatten hittills så att det bland deltagarna finns tre olika intressegrupper. Den första gruppen är företrädarna för flygintressena på företagarnivå. Jag vill säga att jag har en utomordentligt stor respekt för Linjeflygs intresse av att få fortsätta sin verksamhet som flygbolag. Men jag ställer mig mycket frågande inför det förhållandet att Linjeflygs utveckling så enormt starkt sammankopplas med Bromma flygplats. Man menar att om företaget inte får fortsätta att trafikera Bromma och inte får lov att använda jetplan, klarar företaget inte sin ekonomi. Det finns otvetydiga uttalanden från företagsledningen av den innebörden. Jag respekterar företagets önskan att fortleva, men jag fattar inte att detta så intimt och oupplösligt sammankopplas med ett bibehållande av trafiken på Bromma. Den andra gruppen är företrädarna för de kommersiella intressena. Jag förmodar att riksdagsledamöterna har följt debatten i dagspressen med inlägg av olika sakkunniga och experter på flyg. De som gjort detta vet också att det existerar ett betydande producentkommersiellt intresse av att tillverka plan som är, som man säger, anpassade för Brommatrafiken. Herr Jonasson har åberopat Saab-SCANIAS material. Om herr Jonasson hade varit mera omsorgsfull i sin materialforskning, skulle han ha upptäckt att detta material står i ett direkt motsatsförhållande till det väldiga material som under många år har tagits fram av Stockholms hälsovårdsnämnd. Denna myndighet har gjort de mest minutiösa mätningar som går att göra av flygverksamheten. Ännu har ingen som deltagit i debatten i dag sagt — ett argument som tidigare brukat framföras — att användandet av flygplanstypen Fokker F-28 skulle innebära en avsevärd förbättring av bullernivån för Brommaområdet. Så har nämligen inte skett. I vad gäller talet om tystgående plan — jag hörde herr Schött använda det uttrycket — vill jag säga att det är något som man hoppades på redan när jag flyttade från Skåne till Stockholm år 1950 och bosatte mig i närheten av Bromma flygfält. Ända sedan dess har jag hört talas om att det skulle komma tystgående 21 plan. Dessa är ännu så länge en fiktion — det är möjligt att de kommer någon gång i framtiden.

Detta tycker jag är värt en smula eftertanke. Jag påminner om att tidningen Arbetet skrev en underledare när riksdagsledamöter agerade i frågan i samband med att denna var aktuell år 1972. Chefredaktören tyckte att det såg litet egendomligt ut att riksdagsledamöterna agerade i en sak som var så utomordentligt individuell som intrycket blev när debatten om Bromma flygplats en gång blommande upp. Jag kan inte undgå att förvånas över herr Schötts senaste inlägg. Många har frivilligt flyttat till Bromma, säger han, och de borde egentligen skylla sig själva, eftersom de är i vägen för de flygplan som landar och startar på Bromma flygplats. Herr talman! Bromma är ett av Stockholms största och kanske också vackraste bostadsområden. Det planerades, projekterades och bebyggdes i huvudsak under den idylliska flygperioden, både innan Bromma flygplats kom till och under den tid Bromma flygplats hade en trafik som kanske inte verkade så utomordentligt störande. Sedan dess har flygverksamheten förändrats, och det har blivit en helt annan bullermängd. Ingen talar i miljösammanhang om avgaserna, som är en stor olägenhet för många som är bosatta kring Bromma flygplats. Ingen talar heller om de säkerhetsrisker som den livliga verksamheten på Bromma flygplats trots allt utgör för många som bor i området. Jag hoppas, herr talman, att debatten om Bromma flygplats nu skall ersättas av en diskussion om hur flygfrågorna i Stockholmsregionen skall lösas i ett större sammanhang. Där har vi alla ett gemensamt intresse.

Jag tycker att man skall lägga diskussionen där. Alla har vi, vare sig vi bor i Stockholm, i Kalmar eller på någon annan plats i Sverige, ett stort behov av att lösa flygplatsfrågorna i ett större sammanhang. Den lösningen är såvitt jag förstår — men det är min personliga mening — att bygga ut Arlanda flygplats och åstadkomma snabba kommunikationer med Stockholm. Låt oss koncentrera debatten dit i stället, för den debatten är framåtsyftande, den är konstruktiv och den är viktig. Varje diskussion om att låsa sig fast vid att behålla Bromma som flygplats tycker jag borde vara ett passerat stadium -— till förmån för en konstruktiv debatt om flygplatsfrågorna i Stockholmsregionen.
Herr talman! Med anledning av det senaste inlägget skulle jag bara Tisdagen den i kammarens protokoll vilja läsa in docenten Bo Lundbergs slutkom 26 november 1974 mentar till sin undersökning. Man kan inte påstå annat än att han är en mycket seriös miljöman, boende i Bromma. Han säger: Om bibehållande ”Att lägga ner Bromma flygplats vore ett ödesdigert och oreparabelt = av Bromma misstag.

Jag menar alltså att man skall kunna avvakta den teknik som kommer och ger utrymme för fattande av dessa beslut vid en mera lämplig tidpunkt. Annars var min invit att man skulle kunna komma överens om att klart redovisa att man först måste lösa frågan om kommunikationerna på ett riktigt sätt. Och det är mycket väsentligt att veta vad som är ett riktigt sätt. Det gäller ett miljömässigt riktigt sätt som innebär att man kan förkorta avståndet mellan Arlanda och det centrala Stockholm —- det är det allra viktigaste. Då spelar det mindre roll, nu som det ser ut i dag, spelar det en oerhört stor roll att bestämma sig för om Bromma skall läggas ned. Herr talman! Utskottets ställningstagande och skrivning i den här frågan var ju beroende på att vi just vid det tillfället väntade en utredning, som hade gjorts och som vi inte hade fått del av. Vi väntade oss att kommunikationsministern skulle kunna ha möjlighet att utnyttja förutsättningarna för att göra en ändrad disposition.
Herr talman! Herr Lindkvist har naturligtvis rätt i att det finns de som har en bestämd uppfattning i den här frågan; han hör ju själv till dem. Men jag tycker inte det är korrekt när han säger att samtliga partier i Stockholm har den uppfattningen att flyget skall bort från Bromma. Jag representerar ett parti, vars fullmäktigegrupp här i Stockholm och landstingsgrupp i Stockholms län tydligen inte har denna uppfattning. De anser att det bör komma till stånd en utredning, där även alternativet ”Bromma flygplats kvar” finns med. Sedan gällde det påståendet att alla organisationer tyckte att man skulle ha bort flyget från Bromma. Vi har ju tidigare här i debatten talat om 29 att TCO i en skrivelse till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet klart talat om vilka fördelar det vore att ha Bromma flygplats kvar. Man begär också en utredning. Jag citerar: ”Sammanfattningsvis önskar TCO framhålla att något beslut om lokaliseringen av flygverksamheten i Stockholmsområdet inte bör fattas förrän det ytterligare utretts att det verkligen är nödvändigt att lägga ner Bromma flygplats. I en sådan utredning bör konsekvenserna för de anställda av olika alternativ ges en betydligt större vikt än i föreliggande utredning.” Herr talman! Jag tycker att man borde tillmötesgå en allmän opinion i landet och göra en ny utredning, där även Brommaalternativet finns med. Om nu vissa ledamöter här är så övertygade om att Brommaalternativet inte kan vara med i det långa loppet, varför då inte få detta klarlagt genom en ordentlig utredning? Jag tycker det är en rimlig begäran med hänsyn till yttranden från många håll som har kommit in med anledning av den ofullständiga utredning som har presenterats.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Lothigius att jag har tagit del av den artikel som har skrivits av Bo Lundberg. Det var en mycket välskriven artikel som tog upp tekniken, ekonomin och visionerna. Han glömde en mycket viktig sak, som skulle ha passat utmärkt i den artikeln, nämligen att det också bor människor i närheten av och intill flygplatsen, människor som ställer krav på sina kritiker — att få tillgång till en god och hälsosam miljö. Det stod det ingenting om i artikeln. Jag tror att det skulle vara klokt av dem som sysslar med politik att göra klart för sig att man inte kan köpa sig fri från sitt politiska ansvar genom att följa de riktlinjer som har dragits upp och även antytts här i debatten, att folk inte behöver bo kvar där ute, inte behöver vara där, utan kan flytta på sig. För viktigare än dessa ting är i alla fall att vi tar hänsyn till de människor som bor där. Herr Schött har naturligtvis rätt i att det skett en liten svängning i Stockholms kommunfullmäktige. Och den svängningen svarade moderata samlingspartiet för — det är helt korrekt. Detta har vi uppfattat så att moderaterna sviktar under det kommersiella trycket. De har inte sagt att Bromma flygplats skall vara kvar, som herr Schött säger, utan de har sagt att de vill ha en ny utredning om huruvida det finns förutsättningar för att behålla Bromma, och det är en helt annan sak. Med anledning av vad herr Schött i sitt senaste inlägg sade om att man skulle göra en utredning för att få saken klarlagd frågar jag: Finns det något miljöärende i Sverige som är så klarlagt till sina konsekvenser som olägenheterna av flyget på Bromma? Det finns det inte. Jag gissar att regeringen och kommunikationsministern har ett utomordentligt seriöst material, och jag tror inte man skall utgå från att regeringen i hastigt mod gick till beslut om att avveckla flygtrafiken på Bromma. Nej, det är som herr Norling säger, att regeringens ståndpunkts tagande skedde efter moget övervägande och med ett sakligt starkt se Nr 128 riöst material som underlag. Det var ett klokt ståndpunktstagande, för Tisdagen den
Herr talman! Jag har inte alls missuppfattat var moderaterna här uppe — av Bromma i Stockholm står i denna fråga. Jag kan citera vad de skriver, bl.a. följande: — flygplats ”En nedläggning av Bromma flygfält får ytterst allvarliga konsekvenser i fråga om sysselsättning i stockholmsområdet. En välbelägen närflygplats har en avsevärd sysselsättningsskapande effekt som är av stor betydelse för näringslivet i dess helhet i Stockholm.” Med hänvisning till detta och till övriga förhållanden kräver man i de motioner som väckts att kommunfullmäktige respektive landstinz ”i skrivelser till Kungl. Maj:t hemställer om att i pågående utredningar om stockholmsregionens flygplatsfrågor även bör beaktas möjligheten av att bibehålla flygtrafik på Bromma flygfält”. Det är åtskilliga människor som står bakom detta. Jag konstaterar till slut att flygplatsfrågan i Stockholm är en riksangelägenhet och att det föreligger ett starkt önskemål om en ytterligare utredning. Det är ett önskemål som man hyser på många håll ute i landet, och man hyser det också inom stora grupper här i Stockholm. Jag tycker det finns all anledning att tillmötesgå detta önskemål.

Herr talman! Både statsrådet Norling och herr Lindkvist har anfört att detta i hög grad är en viktig miljöfråga, och jag kan gott hålla med om det. Men det gäller också en annan sak. Det är fråga om ett transportsystem, och om vi bestämmer oss för att ha ett sådant transportsystem innebär det tyvärr komplikationer ur miljösynpunkt. Det gör det naturligtvis i Bromma och det gör det på en rad andra platser. Frågan är alltså om man kommer ifrån svårigheterna genom att flytta flygfältet till någon annan plats. Det är detta som jag tycker inte riktigt har kommit fram här. När vi ute i landet möter en stark opinion för att bibehålla Bromma som flygplats här i Stockholm beror det naturligtvis på att man har accepterat det här transportsystemet som ett bra sätt att förflytta sig och är rädd för att en flyttning av flygplatsen från Bromma skulle få en rad negativa konsekvenser. Det gäller kanske inte främst tidsaspekten, som herr Lindkvist tog upp. Jag kan hålla med om att den inte i och för sig är det viktigaste. Det är andra frågor som här gör sig påminda, och jag vill ställa några sådana frågor till herr statsrådet: Hur länge kommer Arlanda att räcka som alternativ? Måste man ganska snart bygga ett nytt flygfält, eller kan man kompensera kraven genom att se till att vi får färre flyglinjer i inrikesflyget? Jag vill också fråga om man, när man gjort dessa miljömätningar, har beräknat vilka konsekvenser inskränkningarna på Bromma kan få från regionalpolitiska synpunkter? 31 Eller har man tagit hänsyn till den nya tekniken? Det är ju ett faktum som inte går att bestrida att vi efter hand får flygplan som är avsevärt bättre i bulleravseende. Det har också andra talare redan varit inne på. Vidare frågar jag om det beslut som nu fattats leder till ytterligare komplikationer i ett kortsiktigt perspektiv. Kan man befara att Linjeflygs förnyelse av flygplansflottan kommer att fördröjas ytterligare på grund av detta beslut? Eller kommer regeringen att tillåta jetflyg på Bromma under en kortare period, dvs. genom att tillämpa ett dispensförfarande, så att Linjeflyg får möjligheter att förnya flottan och därmed klara trafikförsörjningen på ett bättre sätt än nu? Vi märker ju i dag betydande svårigheter vad gäller försörjningen av reservdelar till de gamla maskinerna, svårigheter att hålla tider osv. Likaså är det naturligtvis på det sättet att fördröjningen av förnyelsen av flygplansflottan leder till höjda biljettpriser. Har det gjorts några beräkningar, herr statsråd, av hur mycket det förhållandet att Linjeflyg inte får gå ned på Bromma med jetflyg i tillräcklig omfattning har lett till höjda biljettpriser? Det är givetvis en mycket betydelsefull fråga för flygresenärerna ute i landet, och det är också sådant som påverkar opinionen. Kommer regeringen nu att med det snaraste ge Linjeflyg möjligheter att gå ned med jetflyg på Bromma under en övergångstid fram till flyttningen till Arlanda, som regeringens besked innebär? Här har vi nu ett transportsystem med vissa negativa miljömässiga konsekvenser, det måste vi erkänna. Men, Oskar Lindkvist, om det är ett transportsystem som vi vill ha, så får man ju också ta de konsekvenser det för med sig. Och det är omöjligt, även om man heter Oskar Lindkvist, att frånkänna sig sitt politiska ansvar i detta avseende!

Herr talman! Kommunikationsministern sade att alla krav inte går ihop, och han nämnde i det sammanhanget miljöfrågorna. Jag tog i mitt första anförande upp just miljöfrågorna och erinrade om deras betydelse, som jag alltså är helt på det klara med. Som jag tidigare sade kan jag också helt förstå allmänhetens inställning i det fallet. Men våra tekniker har ju visat att stora möjligheter ändå finns för att bullerstörningarna kan komma att minskas och att en hel rad andra åtgärder också kan vidtas, stora förändringar kanske. Därför vill jag mycket gärna ha denna fråga prövad på nytt. Sedan, herr kommunikationsminister, skall man väl inte förringa tidsvinsterna så som kommunikationsministern gjorde! Jag tror nämligen inte att den siffra kommunikationsministern uppgav är den riktiga. Man får väl ändå inte vara så ovillig att pröva nya vägar som kommunikationsministern är, när nu en hel del faktiska omständigheter har förändrats. Många remissinstanser har också förordat att man på nytt prövar möjligheterna att behålla Bromma. Jag påpekade i ett tidigare inlägg att SAAB-Scania visat vilka möjligheter som kan föreligga. Nu säger herr Lindkvist att det är ett affärsintresse för SAAB-Scania. Ja, det kan väl hända att det är, men det är i så fall ett sunt intresse. Det Nr 128 är ett sunt intresse hos vilket affärsgivande företag som helst, om det Tisdagen den vill vara med och hjälpa till att lösa miljöproblemen och försöka klara 26 november 1974 en så angelägen sak som detta. Det skall man väl inte lasta dem för. I Så till trafikutskottets betänkande nr 2 i år. Jag frågar kommunika Om bibehållande tionsministern om han helt kan nonchalera detta. Kan kommunikations — av Bromma ministern bortse från vad utskottet skrivit och riksdagen godkänt? På = flygplats s. 15 i betänkandet heter det: ”Enligt vad utskottet erfarit har utredningen nu avslutat sitt arbete. Utskottet utgår alltjämt från att frågan om en fortsatt lokalisering på Bromma flygplats hålls öppen samt förutsätter att den i samband med remissbehandlingen och beredningen inom Kungl. Maj:ts kansli ytterligare övervägs.” Jag tycker att det skulle vara svårt att komma förbi detta, herr kommunikationsminister! Man måste ju lyssna på remissinstanserna! Man måste också följa med i de förändringar som sker på det tekniska området. Och man måste väl ta hänsyn till vad riksdagen sagt. Därför tycker jag kommunikationsministerns kategoriska uttalande här är väl hårt. Varför skall man inte kunna undersöka det nya läge som kan råda när frågan slutgiltigt skall avgöras? Då kan man också ta hänsyn till vad som har skett på det tekniska området och på nytt pröva frågan i en utredning eller på annat sätt. Herr Lindkvist talade om avgaserna. Det är riktigt att det blir avgaser, men det blir det ju även på Arlanda eller annan plats. Detsamma gäller t.ex. placeringen av en fabrik. Var man än lägger den så har man där både fördelarna, i form av sysselsättning och annat, och nackdelarna. Det gäller också för kärnkraftverk och en hel del annan verksamhet, och det gäller även för flygplatsen i Bromma. Herr talman! Jag vill gärna vädja till kommunikationsministern och regeringen att inte betrakta denna sak som helt avslutat. Titta på de förhållanden som här föreligger! Sök följa de parlamentariska spelreglerna! Då hoppas jag att vi kan få diskutera den här frågan på nytt!
Herr talman! Jag vill bara tillägga ett par saker. När regeringen i mitten av 1972 bedömde verkningarna av ett beslut om nedläggning av Bromma flygplats och sedan också fattade ett sådant beslut var den självfallet helt på det klara med att vi skulle klara inrikesflyget även efter 1978, när Bromma hade lagts ned. Jag säger detta som ett sammanfattade svar till herr Stjernström på en del av hans frågor, huruvida vi har en sådan beredskap. Naturligtvis har vi det. Regeringen fattar inte ett beslut om nedläggning av en flygplats utan att i förväg veta att man kan ta hand om trafiken den dag flygplatsen läggs ned. Det är värt att komma ihåg att beslutet, som regeringen fattade i mitten av 1972, föregicks av framställningar från bl.a. hälsovårdsförvaltningen i Stockholms kommun. Dessa var, kan man nu säga, det tyngst vägande 33 skälet för ett beslut i denna riktning. Jag bortser då från alla opinioner i övrigt som gjorde sig hörda. Men det var miljöfrågan, enkannerligen bullerfrågan, som avgjorde framtiden för Bromma flygplats. Beslutet innebar att Linjeflyg som en kompromiss fick tillstånd av regeringen att under en prövotid av två och ett halvt år använda jetflyg — Fokker F-28 - på Bromma, trots hälsovårdsnämndens negativa inställning och trots Stockholms kommunstyrelses överklagande. — Så gick i korthet miljöfrågans handläggning till före beslutet 1972.

Dessa båda ståndpunkter kommer näppeligen att kunna förenas, varken efter den här debatten eller efter kommande debatter. Herr talman!

I den valsituationen väljer centern och moderaterna den marginellt ökade bekvämligheten för det lilla fåtalet flygresande. Den här debatten, herr talman, har — åtminstone i det avseendet — varit nyttig och upplysande.
Herr talman! Till det senaste som kommunikationsministern yttrade —- vilket inte bör få stå oemotsagt i denna kammare — vill jag säga att det är en felaktig slutsats som kommunikationsministern drar av den här debatten. Jag har sett problemet mot bakgrund av de miljöproblem som uppstår med anledning av utvecklingen av en åttafilig motorväg, som kommer att gå från Stockholms ytterdelar och ut till Arlanda, innebärande olika miljöförändringar i form av tillfartsramper och sådana saker. Jag har även ställt frågan mot bakgrund av att vi bör få en respittid, herr kommunikationsminister, till dess man har valt de miljömässigt bästa och riktigaste transportvägarna från Arlanda till Stockholm. Detta är alltså precis motsatsen till de anklagelser som herr kommunikationsministern just nu riktat mot moderata samlingspartiet.
Herr talman! Också jag vill beklaga det senaste inlägget av statsrådet Norling. Jag tycker det ger en ovärdig slutvinjett åt den här debatten. Vidare vill jag endast tillfoga att när vi kräver en fortsatt utredning är ju meningen den, att man i denna utredning också skall ange vilka kostnader som erfordras för att förbättra miljön i Bromma med bibehållande av flygtrafiken därute.

Nr 128 Herr talman! När kommunikationsministern säger att det finns två Tisdagen den olika ståndpunkter i det här fallet — miljöintressenternas och flygintres 26 november 1974 senternas — måste man väl svara att var flygplatsen än kommer att förläggas och hur den än kommer att ordnas blir det under alla förhållanden Om bibehållande vissa miljöbesvärligheter. Då inställer sig frågan, vilket alternativ som av Bromma är det sämsta. flygplats I den här debatten — som i övrigt har förts på ett lugnt och sakligt plan — tycker jag inte att frågan bör ställas på det sätt som kommunikationsministern nyss gjorde. Man bör vid den fortsatta behandlingen av detta ärende beakta både miljöintressena och de synpunkter i tekniskt avseende som kan framföras vid det tillfället. Skall man då ta hänsyn till dessa omständigheter och på nytt göra en prövning i vanlig demokratisk ordning, när många människor kräver det, eller skall man låta bli att göra detta. Låter man bli, nonchalerar man remissinstanser, teknisk utveckling och trafikutskottets betänkande.
Herr talman! Det skulle i och för sig finnas anledning att gå in på de detaljfrågor som kommunikationsminister Norling inte svarade på, men efter statsrådets senaste inlägg bedömer jag det som helt överflödigt.

Herr talman! Uttalandet av kommunikationsministern i dag om att regeringens beslut att lägga ned Bromma flygplats står fast kommer säkert att mottas som något av ett chockbud ute i landet. Det är ett mycket överraskande uttalande. Det är ännu mer kategoriskt än det uttalande som regeringen gjorde i samband med utredningen om Bromma flygplats 1972, där man sade att den i princip skulle läggas ned. Det ingav en förhoppning om att om utredningen inte kunde redovisa något övertygande alternativ till en flygplats fanns det en möjlighet till omprövning. Efter vad jag kan förstå har den här avvägningen inte slutgiltigt gjorts inom departementet — några besked har nämligen inte kommit. I utredningen finns särskilda yttranden som pekar på att de alternativ som var förelagda utredningen i direktiven var otillräckliga. Man förutsätter därför, som sägs i ett särskilt yttrande av herr Rune Jonsson, att även Bromma tas med som ett alternativ i den slutliga avvägningen inom departementet. Det går precis i linje med vad som sägs i trafikutskottets betänkande, som herr Jonasson har citerat. Vi kan konstatera att flygplatsfrågan inte har lösts av ULF-utredningen. 35 Inga andra kommuner vill ha flygplatsen. Var man än lägger en flygplats i Stockholms närhet måste miljömässiga avvägningar göras. Det får nämligen miljömässiga konsekvenser var man än lägger en flygplats. Sådana har uppstått kring Arlanda, och de kommer att uppstå på de andra platser som räknas upp i utredningen. Det synes mig som om kommunikationsministern har sett bort från den tekniska utvecklingen, som visar att man kan få miljövänligare metoder och flygplan. Kommunikationsministern tycks ha tagit ensidig hänsyn till en lokal opinion och fäst sig vid de starka skäl som där har framförts, medan han inte har tagit samma hänsyn till de starka skäl som anförts från hela landet och från alla partier för en central flygplats i Stockholm. Det har sagts att detta är inte bara en lokal fråga — det är en fråga som gäller hela landet. Statsrådets svar visar att denna fråga inte är insatt i sitt totala sammanhang. Det är allvarligt också därför att vi låser utvecklingen inom inrikesflyget; det tar tid innan man kan lösa frågan om inrikesflygplatsen, och samtidigt håller Convairplanen på att slitas ut. De första Convairplanen är nu 20 år gamla, och de hankar sig fram. Sverige är det enda industriland i världen som har Convairplan i linjetrafik. Det är, herr statsråd, inte särskilt lustigt att komma ut till Bromma en kväll och få vänta i två timmar på tio minuter när innan flygplanet startar, därför att det uppstått tekniska fel. Väl uppe i luften beklagar flygkaptenen att man kommit i väg så sent och tillägger: Vi flyger med gamla plan, vi kommer sent in, och det tar tid att se över planen, vi har ont om reservdelar osv. Det är inte särskilt angenämt att uppleva den situationen uppe i luften, när man dessutom vet att det som sägs är sant. Herr statsrådet sade som svar till herr Stjernström att det skall finnas förslag till lösningar 1978. Det övertygar inte riktigt, eftersom några alternativ inte har preciserats. Jag är utomordentligt oroad av det svar som herr statsrådet i dag gett till herr Jonasson, nämligen att regeringens beslut att lägga ner Bromma flygplats ligger fast. Det är ett mycket tungt besked för alla i vårt land, utom möjligen för en del i Stockholm.
Herr talman! Jag skall bara göra några få kommentarer. Herr Sellgren kom in i sluttampen av debatten, och han hade kanske inte lyssnat på vad som sades tidigare; han anförde ungefär samma argument som vi brukar höra i den här frågan. Herr Sellgren sade att statsrådets svar kommer som en chock för alla här i landet, utom möjligen för en del i Stockholm. Herr Sellgren kanske inte vet att det är drygt 140 000 personer som har omedelbar bullerkontakt med Bromma och att det bor 30 000 personer inom den kritiska bullergränsen. Det kan naturligtvis diskuteras vad som avses med ”en del”, men även om man mäter med norrländska mått kan det kanske innebära en betydande mängd. Det gäller här de personer som i 20 år slagits för en bättre miljö i Brommaområdet, personer som jag är talesman för. Nr 128 Herr Jonasson sade att det finns buller och avgaser överallt och att Tisdagen den det inte blir bättre därför att man flyttar dessa olägenheter till Arlanda. 26 november 1974 Jag tror att herr Jonasson här gör ett litet fel i sin bedömning. Kommunen LL Sigtuna, till vilken Arlanda flygplats hör, är positiv — det framgår av Om bibehållande kommunens remissyttrande -— till att få ut trafiken till Arlanda från Brom — av Bromma ma. Kommunen vet att de olägenheter som nu finns i Bromma inte flygplats automatiskt kommer att flyttas över till Arlanda, eftersom Arlanda har helt andra förutsättningar att bemästra miljöproblemen. Det är alltså en överdrift att påstå att vi flyttar över miljöproblemen från Bromma till Arlanda. I sådant fall skulle kommunen aldrig ha ställt sig så utomordentligt positiv till en utbyggnad av flygtrafiken på Arlanda flygplats. Herr Jonasson sade också att man borde tycka att det är bra att SAAB Scania vill vara med och rädda miljön i Bromma och att detta är ett sunt affärsintresse för företaget. Jag vet inte om man kan kalla SAAB Scania:s inlägg i debatten om Bromma för ett miljöinlägg. Vad var det Relling sade? Om man studerar detta material finner man att det här är fråga om ett kritiserat företags ekonomiska intressen. Företaget tar med mycket lätt hand på miljöfrågorna och människornas behov. Man är mest intresserad av att framhålla vilka möjligheter man i framtiden har att ge Bromma lämpliga flygplanstyper. Det är deras intresse och ingenting annat. Herr Stjernström sade i sitt inlägg att detta är en miljöfråga. Det kan jag hålla med om. Men det är också en transportfråga och herr Stjernström fortsätter i sitt anförande: Om vi bestämmer oss för att det är en transportfråga får vi ta konsekvenserna för miljön. Jag skulle vilja säga till herr Stjernström: Om vi bestämmer oss för att det är en miljöfråga får vi ta konsekvenserna för transporterna. Det är felaktigt att lägga upp debatten så att frågan huruvida flyget skall vara kvar på Bromma eller flyttas blir en ödesfråga för flygtrafiken i Storstockholmsregionen för så är det inte. Flyttar vi den till exempelvis Arlanda löser vi miljöfrågorna på Brommafältet, vilket var det avgörande skälet till att regeringen tog ställning den 13 juni 1972. Om vi flyttar transporterna till Arlanda, som — hoppas jag — på sikt får bättre kommunikationer med Stockholm, försämrar vi inte i nämnvärd grad de miljöproblem av mildare slag som finns på Arlanda flygplats. Jag tror det är här man skall lägga tyngdpunkten i debatten om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen.
Herr talman! Jag underkänner absolut inte opinionen i Bromma, herr Lindkvist. Men totalt sett, när man väger in den tekniska utvecklingen och behoven ute i landet, är jag övertygad om att det besked som lämnats i dag inte är en riktig avvägning.
Herr talman! Jag vill helt kortfattat vända mig till herr Lindkvist. Jag framhöll att buller och avgaser förekommer överallt i dessa sammanhang. Då säger herr Lindkvist att Sigtuna kommun är positiv till en överflyttning av flyget från Bromma till Arlanda. Det är väl för att kommunen vill ha arbetstillfällen, det får man förstå. Det kan också tänkas att möjligheterna att klara avvigsidorna ökas. Jag vill bara ha sagt att hur det än förhåller sig med miljöfrågorna och övriga frågor borde väl de olika synpunkterna kunna tas i beaktande vid en förnyad prövning. Saab-SCANIA har gjort ett miljöinlägg. Nej, det är inte ett miljöinlägg, säger herr Lindkvist. Men vi skall väl inte kritisera företaget för att man lägger fram synpunkter på den tekniska sidan eftersom man bäst i landet känner till utvecklingen i de här frågorna.

Herr talman! Herr Polstam har frågat mig om det är tillfredsställande ur kommunaldemokratisk synpunkt att statsmakterna såsom villkor för statsbidrag till vägar och gator sätter lösningar, vilka av kommunerna anses vara otillfredsställande ur t.ex. miljösynpunkt. Statsbidrag till kommuner för byggande av vägar och gator utgår enligt fastställd fördelningsplan. Enligt kungörelsen om statsbidrag till vägoch gatuhållning i vissa kommuner skall fördelningsplanen, vilken avser en femårsperiod och förnyas vart tredje år, upprättas och fastställas av vägverket efter medverkan från länsstyrelsernas sida. Förslag till vägoch gatuföretag att ingå i planen har dessförinnan framlagts av kommunerna. För att få godtagbara trafikförhållanden i en kommun krävs ett väl fungerande vägoch gatunät som exempelvis genom ringleder kan avlasta centrumområdet från genomfartstrafik. För att på ett systematiskt och riktigt sätt kunna bygga ut ett övergripande vägoch gatunät måste kommunen ha en översiktlig planering. Av en sådan planering skall — genom exempelvis en s.k. trafikledsplan — det framtida vägoch gatunätets utformning framgå. Förslag till trafikledsplaner granskas av vägverket som, mot bakgrund av den överblick och erfarenhet som verket har i dessa frågor, framför sina synpunkter på planerna. I fördelningsplanen upptas i princip endast vägoch gatuföretag som ingår som väsentliga delar i trafikledsplaner som antagits av respektive kommun. Genom denna praxis säkras att berörda vägoch gatuföretag kan ges en riktig utformning med hänsyn till bl.a. kommunens övriga — Nr 128 planering, exempelvis lokaliseringen av en tillkommande bebyggelse. Tisdagen den Om kommun inte har upprättat trafikledsplan är vägverket inte berett = 26 november 1974 att tillstyrka statsbidrag till ett vägföretag, förrän kommunen på annat I tillfredsställande sätt visat hur det övriga övergripande trafikledssystemet = Ang. villkoren för i aktuell del av kommunen skall utformas. Först då får man en klar = statsbidrag till vägar bild av hur vägföretaget passar in i trafikledssystemet och även vilken = och gator inverkan det har ur t.ex. miljösynpunkt. Självfallet medverkar vägverket i en diskussion med kommunen om olika möjligheter att på ett riktigt sätt lösa trafikproblemen. Initiativet till ett sådant samråd tas emellertid av kommunen i egenskap av väghållare för berört vägoch gatunät.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr konstaterar jag att statsrådet endast har talat om allmänt gällande principer för lämnande av statsbidrag till bl.a. byggande av kommunala vägar och gator. Dessa principer är inte okända vare sig för mig eller för de kommunalmän som sysslar med sådana frågor. Vad som däremot är oklart är om den kommunala demokratin och självbestämmanderätten skall komma i andra hand genom att en statlig myndighet vill bygga gator och vägar i en kommun på ett annat sätt än vad majoriteten i kommunfullmäktige vill — i det nu aktuella fallet gäller det ett miljöintrång, som kommunen önskar förhindra. Den här frågan har i min hemkommun vållat en intensiv debatt såväl i kommunstyrelsen och fullmäktige som bland allmänheten. Det har t.o.m. förekommit skiljaktiga meningar mellan majoriteten i kommunstyrelse och i fullmäktige — det är jag angelägen om att framhålla. Men just i sådana fall är ju den statliga inställningen ännu mer känslig. I det aktuella fallet hade en uppvaktning skett hos statens vägverk, där man från kommunens sida presenterade sin trafikledsplan. Den innehöll alternativa lösningar för sammankopplingen mellan Industrigatan och den s.k. Södra länken i kommunen. En av dessa lösningar var den s.k. Vallaleden som planerats gå genom ett fritidsområde, bestående av ett skogsparti i anslutning till naturreservatet Gamla Linköping och Valla gård med olika fritidsaktiviteter. Den ena parten ansåg att vägen gott och väl kunde gå genom skogen om den byggdes på ett speciellt sätt. Den andra parten ansåg att det var helt omöjligt att låta trafiken passera detta skogsparti och anförde bl.a. miljöaspekter. Det finns massor av argument i båda riktningarna som jag inte skall ta upp tiden med att återge här. I den nu redovisade sitsen beslöt man sig från kommunens sida att göra en uppvaktning hos statens vägverk. Där fick man då det svaret att statsbidrag medgavs inte — eller tillstyrktes inte, jag vet inte den exakta ordalydelsen — förrän hela trafikledsplanen, den s.k. Ringleden, redovisades. Detta stämmer exakt med det svar beträffande principerna 39 för statsbidrag som statsrådet Norling nu har lämnat, och därmed skulle väl allt vara gott och väl. Men vid uppvaktningen fick man också besked om att vägverket inte kunde godkänna den s.k. Lambohovsleden som förbindelseled mellan Industrigatan och Södra länken. Det var alltså en av de lösningar som skulle ingå i trafikledsplanen och som skulle jämföras med Vallaleden genom fritidsområdet. Vägverket krävde att Vallaleden skulle ingå i ringledssystemet och lät förstå att statsbidrag annars inte skulle utgå till förbindelseleden, men inte heller till den s.k. Södra länken. Man sade i debatten att merkostnaden för kommunen då skulle ligga omkring 20 miljoner kronor och använde detta som ett hot mot dem som inte ville ha Vallaleden. I ett sådant läge är det lätt att besked om uteblivna statsbidrag påverkar kommunala beslutsfattare i den riktning den statliga myndigheten vill och inte i den riktning som man bedömer att den kommunala viljan går. Det är här som det statliga ställningstagandet är så känsligt och betydelsefullt eftersom det kan komma att påverka den kommunala självbestämmanderätten som vi alla är mycket angelägna att slå vakt om. Inom kommunen är man överens om att bygga en ringled. En sådan är helt nödvändig — inte minst för de människor som bor utmed alltför hårt trafikerade gator i den gamla delen av staden och som nu har helt oacceptabla miljöförhållanden. Oenigheten i kommunen gäller i huvudsak förbindelseleden mellan Industrigatan och Södra länken. Kommunfullmäktige beslöt sedermera att återremittera trafikledsplanen till kommunstyrelsen för ny beredning och undersökning av möjligheterna att lägga fram även andra lösningar. Kommunalmännen lyssnade i detta fall mera på opinionen än på vägverket. Men det väsentligaste för ögonblicket är kanske ändå inte Vallaledens byggande eller inte i Linköping, utan i stället frågan om den kommunala självbestämmanderätten och om den skall kunna urholkas av statliga myndigheters ingripande utan stöd i gällande lag, exempelvis som här har relaterats. Det är ju ändå inte något lagstridigt förslag som kommunen har presenterat vid sidan om förslaget om Vallaleden. Om kommunen gör en bedömning och detta även i ett ärende där total enighet kanske inte föreligger men där det i alla fall blir ett majoritetsbeslut på kommunens sida, så bör väl en statlig myndighet inte sedan säga nej, om myndigheten i fråga skulle råka ha en annan uppfattning än kommunen. Jag är övertygad om att statsrådet Norling innerst inne inte har någon avvikande mening om detta, och han borde därför kunna säga det rent ut här. Det tror jag många kommuner skulle sätta värde på.
Herr talman! Det är inte meningen att vi här skall diskutera lokala frågor, även om dessa för de berörda kan vara av mycket stor vikt. Vi brukar ju inte gå in på specifika exempel i kammaren. Men så mycket har jag lärt mig — eftersom det ändå är min uppgift att sätta mig in i vad man interpellerar om — att det här exemplet i Linköping, som är sioner mellan vägverket och kommunen i anslutning till förberedelse Tisdagen den arbetet för den revidering av nu gällande fördelningsplan som skall ske 26 november 1974 1975. Det har ju också herr Polstam refererat här. Jag är naturligtvis inte beredd att nu göra något uttalande beträffande Ang. villkoren för det aktuella fallet, men jag kan väl ändå få säga att vägverket inte, såvitt — statsbidrag till vägar jag vet, ställt krav på en viss sträckning eller utformning av den här och gator trafikleden, utan vägverket har hänvisat till att det är en sak som kommunen själv får ta ställning till. Jag är inte riktigt på det klara med om herr Polstam menade att vägverket skulle ha ställt direkta krav på kommunen -— det har jag i så fall inte fått veta. Därför vill jag, herr talman, slå fast den självklarheten att det ankommer på kommunen att ansvara för sin trafikplanering. Vägverket medverkar gärna — och skall göra det — med rådgivning och granskning. För att statsbidrag skall kunna utgå till utbyggnad av det övergripande vägoch gatunätet bör i princip en av kommunen antagen trafikledsplan föreligga. Det var, herr Polstam, vad jag sade i mitt ursprungliga interpellationssvar. Såvitt jag förstår finns ännu inte en sådan övergripande trafikledsplan. BI. a. detta har föranlett den situation som i sin tur har gjort att herr Polstam ställt sin interpellation.
Herr talman! Jag vet inte om vägverket har ställt krav. Jag var inte med vid uppvaktningen och kan alltså inte verifiera det. Det jag sagt är ett referat av hur frågan har relaterats för mig, varvid man har sagt att vägverket inte godkänner denna genomgripande plan med mindre än att Vallaleden byggs. Det är detta som egentligen är problemet. Om man inte får statsbidrag till en del av trafikledsplanen, får man det inte heller till en annan del, och då blir det så pass dyrt att kommunen inte klarar det på egen hand. Det är det stora problemet. Planen finns i praktiken, men den är ännu inte godkänd vare sig av kommunfullmäktige eller av vägverket. En av orsakerna härtill är just det besked som lämnades vid den här uppvaktningen. Planen skall emellertid ses över, och jag föreställer mig att det därefter kommer att fattas ett godtagbart beslut. Frågan är närmast om besked som lämnas av en statlig myndighet skall påverka beslutsfattandet på ett sådant sätt att den kommunala självbestämmanderätten sättes ur spel.
Herr talman! Det är viktigt innan vi slutar den här debatten att ytterligare en gång förtydliga vad jag sade i min replik nyss. Jag har lärt mig frågan så långt att det här gällde preliminära diskussioner mellan vägverket och kommunen. På preliminära diskussioner bygger varken herr Polstam, jag eller någon annan några slutliga ställningstaganden.

Herr talman! Det som gäller Kronobergs län gäller av allt att döma hela landet. Enligt vad som framgår beträffande de ändringar som planeras från den 1 juni 1975 ingår tydligen i SJ:s målsättning att lägga ned inte bara så många olönsamma bandelar som möjligt utan också att dra in de olönsamma tågen på affärsbanenätet. Den frågan har sällan varit på tal i riksdagen. Men även den kräver en granskning. Till en början vill jag — för att undvika missförstånd — klart säga ut att jag inte är anhängare av ett statiskt förhållande i fråga om tidtabelläggningen. Självfallet måste den så nära som möjligt följa efterfrågan på transportstjänster. Men det får inte vara en självklarhet — som det tycks vara om man skall döma av SJ:s allmänna målsättning — att samtliga tåg skall vara lönsamma. Det finns i vårt land många bussföretag som i sina turlistor har ett flertal olönsamma bussturer, men för att transportservicen skall skötas på ett tillfredsställande sätt upprätthålls vissa underskottslinjer. SJ bör inte utgöra något undantag när det gäller att bära ansvaret för en bred transportservice. Jag vill ta ett exempel från det trafikdistrikt jag numera tillhör. Jag säger numera, därför att den nya distriktsindelningen inom SJ fört över vår kommun, som för övrigt är större än vissa län i vårt land, från Umeådistriktet till Sundsvallsdistriktet. Norra stambanan tillhör affärsbanenätet, och utmed banan finns inom kommunens gränser ett antal stationer: Skorped, Björna, Björnsjö och Trehörningsjö. Dessa orter ligger inom kommunens glesbygd, och järnvägen har stor betydelse för folket och näringslivet i dessa bygder. SJ lägger trots kommunens protester ner dessa stationer. Dessa orter är endast några få exempel. Genom indragningen av motorvagnsförbindelsen mellan Ånge och Vännäs förlorar åtta orter avoch påstigningsmöjligheter. Ytterligare en följd av SJ:s strikta lönsamhetstänkande för varje enskild förbindelse är att trafiken på matarlinjerna nedtrappas. Det är för övrigt en tvivelaktig metod. Fortsätter man på den vägen kan snart även affärsbanenätet bli olönsamt. Från Örnsköldsvik har fram till den 25 augusti i år funnits en motorvagnsförbindelse till Mellansel som varit ansluten till dagtåget till Stockholm. Nu är den indragen. Orsaken är att SJ betraktar den som lokaltrafik. Bandelen är ca 3 mil lång och utgör som sagt matarlinje till stambannätet, samtidigt som den givetvis har be 45 tydelse för trafiken på denna sträcka. Dagarna efter indragningen stod dagligen tiotalet resenärer på perrongen vid Örnsköldsvik C framför ett tomt spår. Av detta drar jag två slutsatser. SJ har dålig marknadsföring och svag känsla för åtminstone vissa resandegrupper. SJ känner inte sitt ansvar att inför en indragning verka för att trafiken kanaliseras till andra transportmedel, om sådana finns. Detta är inte något klander mot den lokala SJ-personalen. Den står på den resande allmänhetens sida och förstår inte de direktiv som kommer från högre ort. Det finns också ett annat anmärkningsvärt förhållande i detta sammanhang — det berördes också av herr Gustavsson i Alvesta — som måhända är ännu allvarligare till sina konsekvenser. Vid upprättandet av den regionala trafikplanen har länsstyrelsen utgått från det aktuella transportutbudet och från detta bedömt behovet för den framtida transportförsörjningen. När SJ nu reviderar sina tågtidtabeller tar man inga som helst hänsyn till förslaget till regional trafikplan. Det exempel jag nu nämner gäller tydligen hela landet. Jag drar den slutsatsen av uppgifter som jag tagit in från hela Malmödistriktet — dit även Alvesta hör — som pendang till uppgifterna från Norrlandsdistriktet. I Malmödistriktet aviserar man enorma indragningar. För att återgå till mitt tidigare anförda exempel har man i den regionala trafikplanen för Västernorrlands län räknat med att behov finns av att behålla den nyss nämnda dagförbindelsen från Örnsköldsvik till Stockholm. Men SJ har redan dragit in den förbindelsen, trots att den är upptagen i denna plan. Konsekvensen blir att departementet när det skall göra sina sammanvägningar får utgå från material som inte stämmer med verkligheten. Det bästa som kan ske är att SJ går igenom de olika trafikplanerna och återställer ordningen i avvaktan på de utredningar som pågår och som skall lämna förslag och delförslag före den 1 juli 1975. De här frågeställningarna hänger också samman med SJ:s kalkylmetoder. Därför är frågeställningarna till sin principiella del av intresse för arbetet i den trafikpolitiska utredningen. För drygt två år sedan ställde jag en enkel fråga till kommunikationsministern angående SJ:s vägran att ge riksrevisionsverket sådan insyn i SJ:s kalkyleringsmetoder att en meningsfull revision skulle kunna verkställas. SJ satte sig över sina och samhällets revisorer. Den gången löstes frågan på något sätt efter hänvändelse till Kungl. Maj:t. En förutsättning för att den trafikpolitiska utredningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Kungl. Maj:ts direktiv måste vara att sakkunniga och utredare får erforderlig insyn i SJ:s fasta och långsiktiga kostnader. Jag vill i det sammanhanget bara hänvisa till ett avsnitt i direktiven, där det står: ”Det bör ankomma på de sakkunniga att närmare överväga frågan om den lämpliga utformningen av SJ:s taxor. I sammanhanget skall be = Nr 128 aktas SJ:s kostnadsstruktur, marknadsförhållanden och servicemöjlighe Tisdagen den ter.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 inom Kronobergs Det allra väsentligaste syftet med utredningen är ju att finna metoder = län för att stärka järnvägens — alltså inte trafikföretaget SJ:s — konkurrenskraft i fråga om både persontrafiken och, inte minst, den långväga godstrafiken. För att kunna genomföra en meningsfull analys och upprätta konstruktiva förslag är enligt min mening full insyn i SJ:s kostnadsstruktur en ovillkorlig förutsättning. Jag har riksrevisionsverkets svårigheter i friskt minne och finner därför anledning att i den här debatten fråga kommunikationsministern, om han delar min uppfattning på den punkten.

Herr talman! Det framgick inte klart av herr Gustavssons i Alvesta inlägg om han menade att SJ inte skulle få möjlighet att fatta några lokala och regionala beslut fr.o.m. nu.

Vi hade ju en trafikpolitisk debatt före sommaren, som herr Gustavsson säkert påminner sig, och från mitt parti hävdade man då den självklara rätten för statens järnvägar, liksom för andra företag, att fatta beslut inom sina givna befogenheter. Nu blev riksdagsbeslutet den gången sådant att jag och många med mig fick litet svårigheter att klara ut var gränsen enligt riksdagens uppfattning numera skall gå för de beslut SJ fortsättningsvis skall kunna fatta självt. Men här var det en fråga som jag kanske får klargjord i nästa inlägg av herr Gustavsson - om det alltså är meningen att SJ inte skall kunna ta sådana här beslut självt och, i så fall, hur beslutsgången då skall vara. Det senare är kanske ännu viktigare. Herr Gustavsson i Alvesta påminner om att när det gäller de stationer som han nu diskuterar har man tagit dessa preliminära beslut utan samråd med någon. Jag hävdar självfallet att preliminära beslut i sådana här frågor även fortsättningsvis skall fattas av statens järnvägar. Vem skulle annars fatta dem? Vi har ju på det här området liksom på alla andra områden skaffat oss det överklagningsinstrument som visserligen herr Gustavsson och till en del också kanske herr Sellgren inte tycker är värt så mycket men som vi väl ändå, i kraft av att vi har bestämt oss för det en gång, får använda till dess vi bestämmer oss för någonting annat i dess ställe. Detta innebär således i det här fallet, som i andra ärenden, möjligheter 47 för berörda kommuner att utifrån SJ:s preliminära beslut, som jag sade i mitt interpellationssvar, få SJ:s planer beträffande driftförändringar överprövade hos Kungl. Maj:t — från trafikförsörjningssynpunkt eller från någon annan synpunkt som kommunerna vill hävda. Då skall man alltså vända sig till regeringen med en begäran om detta. Gör man på det sättet, så inhämtar vi sakmaterial och yttranden från SJ. Sedan delges kommunerna i sin tur både sakmaterial och yttranden och får på det sättet möjlighet att inkomma med påminnelser ytterligare en gång. Först efter den omgången tar vi ställning på basis av allt inkommet material. Nog är väl detta tillräckligt, herr Gustavsson och herr Sellgren, för att garantera allsidig utväxling av information och synpunkter innan ärendena avgörs. Är det inte större risk om man går den väg beträffande vilken jag inte har fått bekräftat — och inte tror — att herr Gustavsson förordar den men som vi kan misstänka är alternativet, nämligen att det inte blir någon prövning någonstans? Det är ju inte alldeles säkert att en kommuns uppfattning i varje enskilt ärende är den högsta graden av visdom jämfört med andra tankegångar om hur ett beslut bör se ut. Därför vill jag nog fortsättningsvis hävda att den lugnaste och riktigaste vägen är att följa behandlingsordningen sådan den nu är. Då får både herr Gustavsson och andra som är intresserade av detta möjligheter att i flera omgångar spela bollen till varandra. Sedan en vacker dag har man inte mer att säga, och så fattar Kungl. Maj:t ett beslut, som naturligtvis inte heller kommer att tillfredsställa alla men som ändå är överprövat på ett riktigt sätt. Jag kan försäkra herrar Gustavsson och Sellgren att när vi får in sådana här överklaganden, remitterar vi dem till länsstyrelserna i deras egenskap av trafikplanerare. Eftersom vi nu håller på med en trafikplanering skall vi naturligtvis göra det. Då får vi även den koppling med den regionala trafikplaneringen som herrar Gustavsson och Sellgren menade att vi missar i de här fallen. Herr Gustavsson i Alvesta har i sin interpellation erinrat om trafikutskottets betänkande nr 8 år 1974.

Jag säger detta bara för klarhetens skull, så att inte det citat som herr Gustavsson tagit med skulle kunna synas vara den slutliga texten och att ingenting annat skulle ha skrivits. Låt mig också erinra om att två år efter det att vi 1970 hade satt i gång den regionala trafikplaneringen debatterade vi här i kammaren — det var alltså 1972 — en fråga som i första hand gällde SJ:s distrikts organisation, något som de ärade kammarledamöterna säkerligen kommer - Nr 128 ihåg. I anledning av detta — jag upprepar att det var 1972 och att vi Tisdagen den alltså hållit på med trafikplanering ett par år, vilket är viktigt att ha 26 november 1974 i minnet — sade sig trafikutskottet räkna med ytterligare rationalisering och effektivisering av SJ:s verksamhet.

Och till yttermera visso antos detta uttalande som sagt två år efter det att vi hade börjat med trafikplaneringen; man kan alltså inte säga att detta skulle vara någonting som trafikplaneringen kunde tänkas överta.